Herr talman! Vad är det som skiljer löntagarfondsfrågan från de flesta andra frågor som vi diskuterar här i riksdagen? Är det enbart en skattefråga, där pålagor läggs på näringslivet? Är det en social fråga som hör samman med ekonomisk utjämning? Nej, det är en fråga med en mycket djupare dimension. I folkpartiets partimotion utrycker vi frågeställningen så här: ”Fondförslaget betyder en socialisering och kollektivisering av ägandet och en förändring av vårt ekonomiska system. Detta är logiskt för socialdemokraterna, men naturligtvis helt oacceptabelt för folkpartiet, som bygger sin politik på marknadsekonomi, mångfald och privat ägande.” När vi liberaler uttrycker vår ståndpunkt på det sättet är det också mot bakgrund av att det är vårt nuvarande marknadsekonomiska system som till i dag varit grundstenen för samhällsuppbyggnaden i vårt land. En fråga av den här dimensionen har naturligtvis också konstitutionella aspekter. När man läser den skrivning som majoriteten i konstitutionsutskottet står för upplever man att socialdemokraterna undervärderar och kanske också bagatelliserar dessa aspekter. Detta är beklagligt, men kanske naturligt, om man har en socialistisk samhällssyn. Utskottet hänvisar till att löntagarfondsfrågan diskuterats i ett tiotal år. Detta är i och för sig riktigt. Men är det, herr talman, ett skäl för att man skall forcera slutbehandlingen till beslut i riksdagen så snabbt att de frågor som gäller de konstitutionella aspekterna inte skall vara fullt genomtänkta. Lagrådet kritiserar, som tidigare har sagts, den bristfälliga hanteringen av ärendet. Det sätt på vilket utredningsarbetet och remissbehandlingen har skett har nämligen enligt lagrådet försvårat dess möjligheter att på ett rimligt sätt fullgöra sina granskningsuppgifter. Sverige är en del av Europa, i många avseenden en väl integrerad del av Västeuropa. Vårt land har, som också nämnts, alltmer kommit att observeras i Europadomstolen. Det är angeläget, som det sägs i den avvikande mening som är fogad till konstitutionsutskottets yttrande, för respekten för vårt lands anseende att internationella åtaganden iakttas. I detta avseende lämnar hanteringen av löntagarfondsfrågan åtskilligt övrigt att önska. Står löntagarfondsfrågan i överensstämmelse med regeringsformens regler om expropriation? Detta borde ha belysts bättre, innan ärendet förelades riksdagen. När det gäller frågan om specialdestination av skatter har riksdagen tidigare sagt att nya sådana inte bör införas. Inte heller den frågan har kunnat utredas på ett rimligt sätt, liksom frågan om utländska medborgare skall kunna bli ledamöter i fondernas styrelser. Det jag här redovisat är endast några exempel på oklarheter. Andra talare från oppositionen har redovisat fler aspekter, och det finns nu ingen anledning att upprepa dem. Slutintrycket är att socialdemokraterna, trots den långa handläggningstiden i utredningar och trots den långa handläggningstiden i regeringen, haft så stora problem med att utforma det förslag som vi nu behandlar att de utomordentligt betydelsefulla konstitutionella frågorna fått eftersättas. Förutom alla de skäl som under dagens långa debatt framförts och som visar att propositionen bör avslås visar slutligen också de konstitutionella oklarheter som föreligger att förslaget bör avvisas.

Herr talman! Vad vi i de senaste inläggen har fått höra från konstitutionsutskottets borgerliga ledamöter är mer eller mindre kraftiga ekon från den kritik som i flera av motionerna riktats mot regeringens beredning av löntagarfondsfrågan. Den som läst betänkandet finner att dessa invändningar bemötts av konstitutionsoch finansutskottens majoritet. Konstitutionsutskottet har ofta i samband med sitt granskningsarbete pekat på den viktiga rådgivande roll som lagrådet — bestående av högre jurister — bör få spela i lagstiftningsarbetet. Därför är det förvånande att man på den borgerliga sidan den här gången inte tycks tillmäta lagrådets bedömningar av de större konstitutionella frågor som här aktualiserats något större värde. Sanningen är att denna juridiska instans kommit till slutsatsen att förslaget om löntagarfonder är grundlagsenligt. Lagrådet anser således att förslagen utan minsta tvivel står i överensstämmelse med regeringsformens regler om expropriation. Vidare anser det att propositionen om fonderna inte strider mot svenska internationella åtaganden. Som Anders Björck citerade här står det i artikel 1itilläggsprotokollet till den konvention som Sverige biträtt att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egen egendom skall lämnas okränkt och att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag om folkrättens allmänna grundsatser. Lägg märke till att det kravet får enligt lagrådet anses uppfyllt i och med att medlen tillfaller den allmänna pensionsfonden och förvaltas av offentligrättsligt reglerade organ. Den omständigheten att förslagen även har andra syften synes enligt lagrådet inte böra leda till någon annan bedömning. Inte heller anser lagrådet något konstitutionellt hinder föreligga mot specialdestinerade skatter. Med det förtroende som de borgerliga KU-ledamöterna i andra sammanhang brukar ha för lagrådets bedömanden borde de ha upplysts om att deras tyckanden om fondernas bristande grundlagsenlighet utgör polemik mot den tillfrågade, mycket kvalificerade juridiska instansen. Den respekten kunde de ha visat lagrådet. Jag vill också understryka vad finansutskottet skriver i sitt betänkande, nämligen att lagrådet inte ger någon som helst anledning att förmoda — vilket mina borgerliga utskottskolleger gjort gällande — att en längre beredningstid, som lagrådet i och för sig funnit önskvärd, skulle kunna innebära att lagrådet gjort en annan bedömning de konstitutionella frågorna. Det kan tilläggas att det knappast tidigare förekommit att en ekonomisk-politisk fråga har underkastats en så noggrann och förutsättningslös prövning som löntagarfondsfrågan. Det finns i anslutning till finansutskottets uttalanden om regeringens beredning av förslaget anledning att beklaga att utvecklingen har gått därhän att en nyanserad och saklig debatt om löntagarfonderna i deras inför riksdagen redovisade form inte har kunnat föras. Vi har fått ett frostigt debattklimat. Det är betecknande att exempelvis representanter för flera av näringslivets organisationer vägrade att infinna sig, då regeringen inbjöd till överläggningar och uttryckligen gav till känna att den var öppen för påverkan inför propositionens slutgiltiga utformning. I detta sammanhang vill jag citera vad Herbert Tingsten skrev redan 1945 i sitt standardverk ”Demokratiens problem” om strid och samverkan inom folkstyret: Av stor betydelse är ”den politiska elitens hållning”. En propaganda som utan hänsyn till framtida svårigheter ”inriktas blott på den omedelbara framgången, ett överdrivet betonande av motsättningarna, till och med en viss extravagans i uttryckssättet, kan vara nedbrytande på den solidaritetskänsla, som demokratin kräver mer än någon annan statsform”.

Socialdemokratins avsikter finns nu redovisade i konkreta lagförslag. Det bör göra det möjligt att få ett meningsutbyte i sakfrågor och inte utifrån verklighetsfrämmande föreställningar, även om de kan vara ärligt upplevda, om arbetarrörelsens avsikter med förslaget om löntagarfonder.

Herr talman! Härmed ber jag att få yrka avslag på propositionen på rättsliga grunder, främst konstitutionella. Jag vill inleda med påpekandet att det inte finns några löntagarfonder. Det är lagrådet som har klargjort detta för omkring två månader sedan. Jag tror att de flesta blir överraskade av detta besked. Är det inte på något sätt symboliskt för den hafsighet som präglat utformningen av förslaget från rättsliga synpunkter att det propositionen föreslår likväl kallas löntagarfonder? Mitt påpekande är faktiskt av stor saklig betydelse. Från början — på professor Meidners tid — fanns det nämligen löntagarfonder, vilka var att anse som vanliga enskilda rättssubjekt. Förslaget innebar då att förmögenhetstillgångar tvångsvis skulle överföras från en grupp enskilda rättssubjekt, dvs. företagen, direkt till en annan grupp av sådana rättssubjekt, dvs. fonderna. Det sattes då från rättsvetenskapligt håll i fråga om sådana dispositioner var förenliga med vår konstitution. Kunde man verkligen använda instrumentet beskattning för att direkt överföra tillgångar från ett visst rättssubjekt till ett annat enskilt rättssubjekt? I det slutgiltiga förslaget har penningströmmens riktning ändrats. De uttaxerade medlen skall tillföras AP-fonden, medan makten över kapitalet liksom tidigare skall tillkomma de löntagardominerade fondstyrelserna och det lokala facket. Genom denna finurliga operation undviker man onekligen den del av kritiken som gick ut på att tillgångar överfördes från en viss grupp enskilda rättssubjekt till en annan sådan grupp. Samtidigt kunde man — som kommer att framgå — dra nytta av det goda namn och rykte som är förbundet med ATP-systemet. Fonderna skulle bli en garant för ATP-pensionen. Att AP-fonden avses erhålla tre öre av varje uttaxerad krona är en helt annan sak. I sakligt hänseende skiljer sig de olika förslagen emellertid inte åt. Det slutgiltiga förslaget innebär inte mer än att man bytt kläder — det är samma sill i kapprock. Ändamålet helgar medlen. Alla funktioner av aktieägandet — de tvångsvis uttagna medlen skall ju omsättas i aktier — skall, som jag redan nämnt, tillkomma fondstyrelserna. Makten blir helt densamma, som om fondstyrelserna eller tillskapade fonder varit ägare av själva aktien. Och det är detta som är det avgörande, nämligen att syftet — ändamålet — är detsamma som förut. Man skall ju bortse från den yttre förklädnaden och se till det verkliga syftet. Det är ju meningen med bl.a. generalklausulerna. Och det verkliga syftet är att företagen tvingas att finansiera sin egen socialisering. Poul Ströyer har på ett träffsäkert sätt fångat innebörden av propositionen ien teckning där en bestulen innehavarinna av en tobaksaffär förklarar för en polisman: ”Först rånade han mig. Sen köpte han varor för pengarna han tog. Det var ett tips han fått av P.-O. Edins fondförslag, sade han.” De fem löntagarfondsstyrelserna ställs under facklig hegemoni och kan med sina företagsförvärv föra en egen regionalpolitik, industripolitik eller arbetsmarknadspolitik, helt vid sidan av regering och riksdag. Fondstyrelserna blir därigenom en stat i staten. De blir inte heller beroende av regeringsformens föreskrift i 9 kap. 2 § om budgetreglering, en föreskrift som innebär att det är riksdagen som bestämmer över användningen av statens medel. Offentlig makt kommer genom den föreslagna ordningen att kunna utövas korporativt i vårt land med åsidosättande av parlamentets betydelse. Hur skall ledamöterna i fondstyrelserna utses? Jo, den avgörande makten skall tillkomma löntagarkollektivet, ej medborgarkollektivet. Det är en avgörande skillnad mellan dessa båda begrepp. Alla löntagare är medborgare. Men långt ifrån alla medborgare är löntagare. Begreppet löntagarkollektiv kan i sin tur uttydas som främst LO. I varje fall kommer LO att ha ett helt dominerande inflytande. Äganderätten tillkommer AP-fonden, medan äganderättens innehåll tillkommer fackföreningarna och deras funktionärer. Risken med det föreslagna systemet, som enligt vad jag framhållit leder i riktning mot ett korporativt Sverige, är uppenbar. Den offentliga makten utgår emellertid icke från organisationer utan från folket. Ett korporativt statsskick är främmande för grundlagen. Det är uppenbart att propositionen skapar risk för en utveckling mot ett korporativt system, vilket alltså kränker en av hörnpelarna i vårt statsskick — se närmare konstitutionsutskottets betänkande 1973:26 s. 17. ”Löntagarfonderna skall i kollektiva former komma att äga allt större delar av storföretagen”, står det i P.-O. Edins och Anna Hedborgs Det nya uppdraget. Denna motsättning hade självfallet varit värd en omsorgsfull utredning och ingående överväganden från statsrättslig synpunkt. Så har som bekant inte skett. Varje påstådd avvikelse från grundlagens bud eller anda hade bort tas på yttersta allvar. Det är faktiskt bättre att riksdagshuset rämnar än att fundamentet för vårt statsskick gör det. Konsekvenserna av denna underlåtenhet bör enligt sedvanliga rättsprinciper drabba den som är kärande i målet — och det är här regeringen. Propositionen bör alltså avslås på denna grund. Som jag redan berört skall regeringsförslaget i rättslig bemärkelse förverkligas med stöd av beskattning. Får verkligen beskattningsmakten utnyttjas för ett sådant här artfrämmande syfte? Det är frågan. Frågan kan ställas mot bakgrund av såväl vår regeringsform som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, en konvention som Sverige förpliktat sig att följa. Det förtjänar att nämnas att departementschefen i den proposition varigenom Sverige ratificerade konventionen i nu aktuell del konstaterade att vårt grundlagsfästa egendomsskydd motsvarade den i konventionen uppställda standarden. Detta konstaterande är av utomordentlig vikt. Vårt egendomsskydd enligt grundlagen uppfyller samma standard som konventionen. Ett av kraven i konventionen är att angreppet på den enskilda äganderätten är i ”det allmännas intresse” . Samma villkor gäller också uttryckligen enligt 1972 års ändringar i expropriationslagen, nämligen att expropriation står till buds endast för allmänna ändamål. Det är proposition 1972:109 s. 214 som jag åsyftar. Jag tänker närmast på möjligheterna att expropriera för fritidsändamål. Här uttalar departementschefen följande: ”För expropriation bör uppställas det kravet att den mark eller anläggning som expropriationen avser skall bli tillgänglig för envar. Anläggningar som står öppna endast för medlemmar i en sluten förening eller organisation bör däremot lämnas utanför. Detsamma torde i allmänhet få gälla föreningar som visserligen i princip står öppna för envar men där möjligheten att vinna inträde i praktiken begränsas på olika sätt.” Uttalandet bör verkligen understrykas. De fackliga intresseorganisationerna har inte monopol på att ensamma vara uttolkare av eller företrädare för det allmännas intresse. Det är en fundamental skillnad mellan löntagarkollektiv och medborgarkollektiv. Och ett korporativt statsskick står dessutom i strid med grundlagen. Min slutsats blir således att propositionen icke är förenlig med det konstitutionella kravet att tvångsavhändelse måste ske i det allmännas intresse. Lagrådets bedömning här är märklig. Kravet ”det allmännas intresse” anser lagrådet uppfyllt ”i och med att medlen tillfaller den allmänna pensionsfonden och förvaltas av offentligrättsligt reglerade organ”. Lagrådet fäster med andra ord vikt vid det formella, att skalet tillkommer AP-fonden. Den slutgiltiga konstruktionen med byte av förklädnad och med inkopplandet av AP-fonden fyllde således sitt ändamål. Samtidigt godtar lagrådet reellt att löntagarorganisationerna förkroppsligar det allmänna. Man tillägger dessutom att ”det förhållandet att lagförslagen har även andra syften såsom att stärka löntagarinflytandet i näringslivet synes inte böra leda till en annan bedömning”. Uttrycket ”stärka löntagarinflytandet i näringslivet” är onekligen ett blygsamt sätt att beskriva socialisering på! Jag menar att dessa lagrådets argument vederläggs av vad jag nyss åberopat rörande begreppet ”det allmännas intresse”. Propositionen bör alltså avslås även på denna grund. Överförandet av medel från våra företag till AP-fonden, som måste avstå hela makten över kapitalet till löntagarkollektivet, kan — enligt vad som följer av det nyss anförda — inte rättfärdigas genom rättsinstitutet beskattning. Finns det då något annat institut enligt vår hittills gällande rättsordning som kan åberopas som stöd för de avsedda tvångsingripandena? Det ligger nära till hands att tänka på expropriation. I det sammanhanget vill jag erinra om en fråga som uppstod i Norge för nära tio år sedan och som har likheter med dagens stora ämne. Det gällde en s.k. demokratisering av affärsbankerna, innebärande en maktförskjutning i bankernas styrelser till förmån för en offentlig styrelserepresentation. Av tidsskäl nöjer jag mig här med att närmare hänvisa till min motion nr 164. Expropriation kan det emellertid inte vara fråga om i vårt fall. För det första krävs som jag tidigare understrukit, att åtgärden sker i det allmännas intresset, och detta krav gäller ovillkorligen såväl enligt vår inhemska rätt som enligt Europakonventionen — vilket inte är fallet här. För det andra förutsätter expropriation kompensation. Och detta är definitivt icke meningen. Slutligen utgör ett tvångsingripande utan ersättning ett flagrant brott mot Europakonventionen med dess hänvisning till folkrättens grundsatser. Jag nöjer mig med att ännu en gång hänvisa till min motion. Finns det något ytterligare rättsinstitut som kan åberopas som stöd för de avsedda tvångsingripandena? Jag känner inte till något sådant för min del. Slutsatsen måste då bli att vad som föreslås ske är en form av konfiskation. Propositionen bör alltså avslås även på denna grund. riksdagen eller regeringen. AP-fonden är en sådan förvaltningsmyndighet. Valet av ledamöter i fondstyrelserna måste därför ske i överensstämmelse med regeringsformen. Detta krav på svenskt medborgarskap kan riksdagen självfallet icke nu åsidosätta. Uttalandet i propositionen på s. 117, där det står att det till skillnad från vad som gäller för övriga fondstyrelser inte uppställs något krav på att ledamöter och suppleanter i en löntagarfondsstyrelse skall vara svenska medborgare, detta uttalande kränker regeringsformen. 31 §i den föreslagna lagen med reglemente för AP-fonden står härmed i strid med regeringsformen. Lagrådet har likväl godtagit att föreskriften i grundlagen sätts åt sidan främst med den motiveringen att ”fondstyrelserna inte låter sig jämställas med de förvaltningsmyndigheter som anges i grundlagsstadgandet”. Kan man verkligen dispensera från ett grundlagsstadgande på ett sådant enkelt sätt? Varför uppställer man f. ö. kravet på svenskt medborgarskap för de fyra fondstyrelserna? Jo, därför att detta föreskrivs i grundlagen — detta är det närmast till hands liggande svaret. Propositionen kränker grundlagen på nu angiven punkt. Propositionen bör alltså avslås även på denna grund. Det finns slutligen starka invändningar från aktiebolagsrättsliga synpunkter som bör föranleda att propositionen avslås även på denna grund. Av tidsskäl nöjer jag mig med att hänvisa till reservationen till lagutskottets betänkande. Herr talman! Jag har nu åberopat en rad omständigheter till stöd för mitt påstående att propositionen icke är eller visats vara förenlig med vår grundläggande författning. Enligt sedvanliga rättsprinciper borde propositionen icke ha framlagts till avgörande i befintligt skick. Respekten för, omsorgen om, och troheten mot vår konstitution och vår rättstradition hade bjudit detta. Bismarck har sagt att den som har makten i sin hand gör som han vill. Rätten sitter i spjutstångs ände. För Sveriges bästa ber jag att få yrka bifall till de gemensamma borgerliga reservationerna i finansutskottets betänkande 20.

Herr talman! Näringsutskottet har i sitt yttrande över propositionen tagit avstånd från löntagarfondsförslaget. Näringsutskottet anser att riksdagen skall avslå propositionen. Majoriteten i näringsutskottet anser att ett genomförande av förslaget om löntagarfonder är ett steg bort från en verklig marknadsekonomi, det ekonomiska system som har utgjort grundvalen för välståndsutvecklingen i vårt land. Jag skall i mitt anförande redovisa utskottsmajoritetens motiv för detta ställningstagande samt något belysa de följdverkningar som vi befarar kommer att drabba näringslivets framtida utveckling. Näringsutskottets granskningsuppgift har i första hand gällt den föreslagna organisationen, inkl. reglerna för placering av fondmedel. Som vi påpekar i vårt yttrande aktualiseras därvid väsentliga näringspolitiska frågor, rörande dels företagens försörjning med riskkapital, dels maktförhållandena inom näringslivet. Utskottet har också beaktat från vilka källor och i vilken ordning medel skall tillföras det föreslagna fondsystemet och vilka följdverkningar detta kan få. Det är två element i regeringens förslag som med rätta kan kritiseras. Det ena är den vinstdelningsskatt som skall tillhandahålla en stor del av underlaget för löntagarfondsstyrelsernas placeringar, och det andra är den fackliga dominans i näringslivet som blir ett resultat av att dessa styrelser införs. Det grundläggande argumentet mot vinstdelningsskatten är att den från de vinstgivande företagen drar undan medel som borde få användas, och normalt skulle få användas, i dessa företag. Resultatet blir en centralisering av företag och resurser med starkt negativa följder även i regionalpolitiskt hänseende. Utskottsmajoriteten låter sig inte förledas till en diskussion om teknikaliteter. Fondskatten kan avfärdas direkt på grund av dess extrema krånglighet. Diskussionen måste i ställa gälla om vi över huvud taget är betjänta av löntagarfonder eller inte, om enskilda företag successivt skall föras över till kollektivt ägande, inte i första hand hur en finansiering av fonderna rent tekniskt skall gå till. Fondförespråkarna och utskottsminoriteten har ännu inte lyckats visa hur näringslivet skall kunna stärkas genom löntagarfonder, som finansieras genom en ökad beskattning av företagen. Man har heller inte visat att investeringar blir mera framgångsrika om fackliga representanter och politiker styr företagen. I det fondsocialistiska Sverige blir det de framgångsrika och vinstgivande företagen som bestraffas. En bit av vinsten tas om hand och förs över till fonderna. Det är naturligtvis så, att det just är i de vinstgivande företagen som nya jobb i första hand kan skapas. Ett företag på fallrepet nyanställer inte. Det är mycket osäkert om man där ens kan behålla den arbetsstyrka man redan har. När vinsten rycks undan från det framgångsrika företaget, är det inte längre alls säkert att företaget kan expandera och anställa mer folk. Det nödvändiga kapitalet för detta har ju tagits över av löntagarfonderna. Fondskatten ger ökade kapitalkostnader, som medför skärpta krav på investeringarnas lönsamhet. Detta leder i sin tur till minskade investeringar. Neddragningen av investeringarna drabbar särskilt hårt de mest riskfyllda projekten, vilket betyder minskat risktagande och minskade satsningar på t.ex. forskningsoch utvecklingsarbete. Utan att närmare gå in på de problem som sammanhänger med beräkningen av den nya skatten påtalar näringsutskottet i sitt yttrande att regeringsförslaget inte innehåller någon analys av vilka verkningar skatten kan få på företag i olika branscher och med olika kapitalstruktur. Det är uppenbart, säger näringsutskottet, att regeln om en realvinstbeskattning av vinst över ett fribelopp av 500 000 kr. eller 6 20 av företagets lönesumma icke verkar neutralt utan får en rad oönskade konsekvenser. Byggnads-, fastighetsoch skogsföretag torde, vilket Föreningen Auktoriserade revisorer poängterat vid en utskottshearing, utsättas för icke avsedda besvärande effekter av den nya skatten. Näringsutskottet framhåller vidare att det är anmärkningsvärt att skattemedel lämnas att disponeras av organ, som visserligen formellt har tillsatts av staten men som till följd av flertalet ledamöters intresseanknytning kommer att verka enligt principer som staten inte råder över. Genom de möjligheter som löntagarfondsstyrelserna får att tillsammans förvärva relativt sett betydande andelar av olika företag banas väg för en kraftig förändring av ägaroch maktförhållandena inom näringslivet. Det är klart, fastslår utskottet, att de fackliga organisationerna på detta sätt får en dubbelroll som skapar problem i framtiden. Det professionella inslaget i företagens ledning kommer att försvagas, vilket inte kan undgå att påverka resultat och utvecklingsmöjligheter. Det är alltså fråga om ett systemskifte inom näringspolitiken, som måste få återverkningar bl.a. på nyetableringen av företag, på befintliga företags utvecklingsplanering och på rekryteringen till ledande poster i företagen. Att låtsas att löntagarfonder skulle lösa Sveriges ekonomiska problem och trygga sysselsättningen är att gå förbi de verkliga problemen: den bristande lönsamheten och det höga kostnadsläget. Om ett företag går bra eller dåligt beror på hur det klarar sig på marknaden — hur väl det klarar konkurrensen. Dessa yttre förutsättningar förändras inte av att företaget byter ägare — av att de fackliga organisationerna tar över. Svenska fackföreningsfonder kan, lika litet som andra ägare, tvinga utländska konsumenter att köpa dyra svenska varor. Och är det troligt att fackföreningsfunktionärer är skickligare på att producera och sälja än nuvarande företagare? Det finns inga bärande skäl för fackföreningsfonder — det har debatten redan visat. Däremot är fondsocialismen förknippad med många faror. Den kommer att leda till en maktkoncentration som är okänd i de demokratiska industriländerna. Enskilt ägda företag har en fristående facklig motpart. Det kan man inte säga om fackligt ägda företag. Det blir sämre också för konsumenten. Enskilt ägda företag som strävar efter vinst måste producera det som konsumenten vill ha. Om företagen i stället skulle ägas kollektivt och ha till syfte att uppfylla fackliga och politiska mål, försvagas konsumenternas ställning. Vinstdelningen blir i praktiken en skatt på framgång. Detta hämmar viljan till effektivitet och nya satsningar. Byråkratin kommer att öka — när det är motsatsen som så väl behövs. Industrin har inte brist på kapital men väl på lönsamma investeringsobjekt. Någon redovisning över hur löntagarfondsstyrelserna skall lyckas bättre har ej lämnats. De näringspolitiska konsekvenserna av regeringens förslag kan sammanfattas i fem punkter: För det första innebär löntagarfonderna betydande kostnadsökningar för näringslivet. Dess internationella konkurrenskraft försämras därmed. För det andra är vinstavgiften utformad på ett sätt, som innebär en progressiv beskattning av lönsamma och expansiva företag. Vinstavgiften är en straffskatt på framgång och tillväxt, vilket försämrar företagens långsiktiga utveckling. För det tredje: Genom att beskatta tillväxtföretag och genom att öka företagens kostnader innebär löntagarfonderna färre arbetstillfällen och mindre investeringar i svenskt näringsliv. För det fjärde drabbas framtidsföretagen, de som expanderar kraftigt med hög lönsamhet tack vare nya unika produkter, särskilt hårt av vinstavgifterna. För det femte innebär vinstskatten en ytterligare försämring av företagens möjligheter till självfinansiering. Självfinansieringen är redan som följd av företagsbeskattningen kraftigt begränsad, vilket sedan många år bidragit till en allt sämre soliditet. Löntagarfonderna skapar alltså inga nya jobb och stöttar inte heller pensionssystemet. Vad det handlar om är makten och ingenting annat. Det har inte gått att forma motiv för ett kollektivt fondsystem utan att kollidera med marknadsekonomin eller göra våld på sanningen. Därmed förblir valsituationen entydig: för eller emot fonderna! För ett marknadsekonomiskt system eller ett nytt med socialistiska förtecken. Om man ser till vad som skrivits i de utlåtanden som godtagits av LO:s, resp. socialdemokraternas, kongresser 1981, står det klart vilka yttersta mål det är man vill förverkliga. För sju år sedan sade LO:s dåvarande ordförande Gunnar Nilsson: ”Fackföreningsrörelsen får inte gå så långt att vi övertar företagsledningens roll. Då får vi en socialism av öststatsmodell. Vi måste hitta en egen modell — en blågul socialism.” Det var då det. I dag är LO berett att överta företagsledningens roll. Det finns inte något i det ”Edinska förslaget” som talar ett annat språk. Propositionen bygger på detta förslag, och i dag skall samme Gunnar Nilsson försvara detsamma i sin egenskap av företrädare för den socialdemokratiska minoriteten i näringsutskottet. Gunnar Nilsson ville finna en egen blågul socialism. I sju år har han letat. Inget har han hittat. Och inte är detta konstigt. Socialismen är och förblir röd. Det blågula har intet med socialism att göra, tvärtom. De färgerna står för frihet och ett fritt Sverige. Löntagarfonderna förefaller vara den lösning som man fortfarande söker problemen till. Man kan fråga sig varför inte LO:s och socialdemokraternas ”idérika begåvningar” startar egna företag. Den politiska storfinansen skulle snart kunna äga en stor del av det svenska näringslivet, om man satsade de tillgångar man redan har. Och mer blir det med de höga medlemsavgifterna för varje år som går. Inte minst med hjälp av det orättfärdiga kollektivanslutningssystemet. Då skulle man kunna konkurrera ut i stället för att med fondpengarna köpa upp de företag man är ute efter. Genom att själva sätta i gång med egna medel kunde LO och socialdemokraterna visa på bärkraften i sina egna idéer. Då arbetsmarknaden är i verkligt behov av nya arbetstillfällen är det inte särskilt solidariskt att man avstått från att starta en verksamhet med egna medel. Men det kanske förhåller sig så, att dessa förmågor saknas, när man begär att svenska företagare skall betala kostnaderna för obligatorisk fondsocialisering. Sanningen är väl den — som också stod att läsa i LO-tidningen när det ursprungliga Meidner-förslaget presenterades — nämligen: ”Med fonderna tar vi över successivt.” Det är makten det gäller! När löntagarfonderna har fått ett dominerande ägarinflytande över svenskt näringsliv kommer det att vara knepigt för den som har andra värderingar att fungera som företagsledare eller styrelseledamot. Vi har ju redan sett hur företag som engagerat sig mot fonderna behandlats. El-ettan har hotat Eldon och arbetarekommunen i Hjo har angripit Skaraborgsbanken. Dylika angrepp visar vad vi kan vänta oss i det kommande fondsamhället. Den som inte är överheten till lags, straffas med sanktioner. Vilka arbetsbetingelser kommer att gälla för underleverantörer, serviceföretag och andra yrkesutövare som blir beroende av fondstyrda företags välvilja? När vi samtidigt har noterat att många SSU-distrikt har ansett att det ”Edinska förslaget” ger för litet makt, finns det ännu större anledning att ställa sådana frågor. Hur kommer det att bli när nästa generation av socialdemokrater skaffar sig ett ökat inflytande över den fondsocialistiska byråkratin? När väl lagstiftningen finns och systemet är infört kan mycket lätt de olika beräkningsgrunderna skärpas. Procentsatserna kan höjas, på sätt som skett med andra skatter. Det var väl detta Arne Gadd ville antyda tidigare i debatten. Och det är väl meningen med vad som sägs om ett successivt övertagande från LO:s sida — eller hur, Gunnar Nilsson? Herr talman! Jag skall be att få avsluta detta anförande med ytterligare några frågor till Gunnar Nilsson, som står längre ner på talarlistan: Kan Gunnar Nilsson ge kammaren några exempel på investeringar som kommer att bli lönsamma tack vare löntagarfonderna och som inte varit det tidigare? Det är ju inte länge sedan Gunnar Nilsson var LO-ordförande. Som sådan agerade Gunnar Nilsson vid LO-kongressen 1981 och var där den främste föredraganden i löntagarfondsfrågan. För att kunna förstå vad som ligger bakom löntagarfonderna vill jag redovisa vad Gunnar Nilsson sade, just som föredragande på LO-kongressen. Kammarens ledamöter behöver inte vara rädda. Jag skall inte ta hela Gunnar Nilssons långa anförande. Efter att ha givit de grundläggande principerna för löntagarfonderna säger Gunnar Nilsson följande: ”Principiellt är jag negativ till att löntagarna använder sin traditionella fackliga organisation för att utöva löntagarinflytande över företagens förvaltning. Den dag löntagarfonderna får ett betydande eller dominerande inflytande kan det medföra att fackföreningsrörelsen hamnar i en besvärlig dubbelroll. De fackliga organisationerna skall då utse representanter som har ett stort, i vissa företag kanske helt avgörande, inflytande över hur företaget skall skötas och ledas. Sedan skall samma fackliga organisationer driva de anställdas krav. Det kan bli en komplicerad dubbelroll.” Observera här att Gunnar Nilsson inte säger om löntagarfonderna får ett dominerande inflytande, utan den dag löntagarfonderna får en dominans. Notera också att man då i vissa företag kommer att få ett kanske helt avgörande inflytande över hur företaget skall skötas och ledas. Detta var klartext, Gunnar Nilsson, och vi kanske kan få en förklaring snart. Isitt anförande framhöll Gunnar Nilsson vidare att han tycker att modellen med allas inflytande på styrelsevalen via ATP-poäng inte heller är särskilt bra. Det blir även då gränsdragningar, påpekar han. Lösningen Gunnar Nilsson då angav är den som nu föreslås i propositionen. Jag citerar Gunnar Nilsson ånyo: ”Därför har vi i Landssekretariatet fastnat för förslaget att under en kortare interimsperiod låta det första systemet verka, dvs. med facklig och kommunal direktrepresentation. Risken för dubbelrollen är ju förhållandevis liten under ett uppbyggnadsskede. Men det skall vara tillfälligt, medan vi fortsätter att utreda hur ett direkt valsystem för löntagarna skall kunna utformas på ett vettigt sätt.” Vissa betänkligheter inför löntagarfondsförslaget anger dock Gunnar Nilsson i sin redovisning för LO-kongressen: ”Jag har själv satt vissa frågetecken. Jag påpekade vid en konferens förra året att vi måste nå ett system som inte leder till byråkratisk centralism och som inte riskerar att försvaga dynamiken i företagen”. 1. När når löntagarfonderna det dominerande inflytandet? 2. Är Gunnar Nilsson fortfarande rädd för att löntagarfonderna skulle försvaga dynamiken i företagen? Herr talman! Det vore högst angeläget att att få ett svar från Gunnar Nilsson senare i debatten. Det förslag till löntagarfonder vi diskuterar i dag och så småningom skall besluta om baserar sig på de principer som hösten 1981 fastställdes av LO:s och SAP:s kongresser. Vi måste rimligen då få reda på om de uttalanden som gjordes av ledande företrädare vid den tidpunkten fortfarande gäller i dag. Jag ber, herr talman, att med det anförda yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 som fogats till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Som redan framgått av debatten tidigare i dag är det en mycket stor och för vårt samhällsskick mycket betydelsefull fråga som riksdagen nu har att ta ställning till. Jag kommer för min del att uppehålla mig vid den näringspolitiska verkan som ett införande av löntagarfonder kan få. Men till att börja med vill jag ändå föra fram några synpunkter på den handläggning som ärendet har fått av den socialdemokratiska regeringen. Det gick åtskilliga månader efter regimskiftet på hösten 1982 innan regeringspartiet kunde bestämma sig för hur man skulle hantera frågan. Först i slutet av maj meddelade man att en intern utredning tillsatts. Men när man väl hade bestämt sig blev farten desto högre. Utredningsförslaget var färdigt på hösten och sändes på en remissrunda, som var en ren parodi. Remisstiden var så kort att remissinstanserna inte hann svara. Remissvaren kom i en del fall in först sedan regeringen låtit propositionen gå till lagrådet för granskning. Själv deltog jag i remissvaret från riksgäldsfullmäktige, och där var just fallet att svaret kom in dagen efter det propositionen gått till lagrådet. Hur regeringen då kunnat ta hänsyn till remissinstansernas åsikter är för mig en gåta. I stort sett har dock detta kanske inte särskilt stor betydelse. Det spelar ingen roll hur man lägger upp dessa fonder. Principen med ett kollektiviserat ägande av produktionsmedlen kommer att få en enormt stor påverkan på näringslivet — förutom på ägandet även på styrningen och på investeringsviljan. Det har inget med själva utformningen av systemet att göra. Det är framför allt två element i regeringens förslag som kommer att få stor betydelse för näringslivet. Dels vinstdelningsskatten, som till stor del skall finansiera fonderna, dels den kraftiga fackliga dominans i näringslivet som blir en följd om fondstyrelserna införs. När det gäller vinstdelningen står det helt klart att den är utformad på ett sådant sätt att vinstgivande företag beskattas. Under senare år har ingalunda problemen inom vårt näringsliv bestått i huvudsak av för stora vinster utan snarare av för stora underskott i företagen. Genom vinstdelningsskatten dränerar man de goda företagen på medel, som skulle ha kunnat användas för investeringar. Särskilt allvarligt är detta för små företag, som kan drabbas av vinstdelningsskatt, men som egentligen skulle behöva varje krona av vinsten för att utveckla sitt företag. Man kan naturligtvis försvara sig, som socialdemokraterna gör, med att fonderna skall köpa aktier i företagen — det blir i så fall i de större företagen — och på det sättet bidra med investeringsmedel. Men då har det blivit en rundgång på pengar, som bara leder till att det uppstår nya ägare av företagen och till en ökad makt för de centrala fackorganisationerna. Därmed är jag inne på det andra och klart viktigaste motivet för socialdemokraternas envishet när det gäller att införa löntagarfonder mot svenska folkets vilja. På den punkten har ju alla opinionsundersökningar varit eniga. Vid vissa tillfällen har socialdemokraterna försökt att bagatellisera det fackliga inflytande som blir aktuellt genom fonderna, men som debatten i dag har visat kan fonderna mycket fort komma att bli den dominerande ägaren av svenskt näringsliv. Näringsutskottets majoritet, som vid det här tillfället består av de borgerliga partierna, pekar på att det professionella inslaget i företagens ledning kommer att försvagas om ägaroch maktförhållandena kraftigt förändras genom löntagarfondsstyrelsernas möjligheter att förvärva mycket stor andel av ett företags aktiestock. Till detta kommer den dubbelroll som facket kommer att spela, som både ägare och arbetstagare. För att återgå till vinstdelningssystemet har i en rad centermotioner av regional karaktär redovisats hur företagen ute i svaga regioner får avstå vinstmedel, med mycket små möjligheter att få något igen. För Södermanlands län innebär det att företagen får avstå 15 milj.kr., en summa som skulle ha varit mycket högre om inte sörmländskt näringsliv i stor omfattning bestått av filialföretag, vilket är fallet. Det förslag som nu föreligger är ett omvänt Lasse-Majahandlande — man tar från de svaga för att stärka och få inflytande över de starka. Är vi då från vårt håll inte intresserade av att tillgodose näringslivet med riskvilligt kapital? Jovisst är vi det — och det har vi också visat på många olika sätt. För egen del var jag med i utredningen om löntagarfonder. Där sade jag klart nej till löntagarfonder av socialistisk modell, som det nu är fråga om. Det var alltså inte, som Lars Tobisson antydde i förmiddags, bara han som i utredningens slutrapport tog avstånd från löntagarfonder. Men jag var medveten om att det behövdes ett ökat sparande för att tillgodose efterfrågan på riskvilligt kapital. Jag skissade på hur detta kunde ske på individuell grund — på det sättet hade vi kunnat åstadkomma en verklig ägandespridning. Mitt förslag hade mycket stora likheter med skattefondsparandet, som tyvärr har borttagits av den socialdemokratiska regeringen, och det av centern förordade personliga investeringskontot. I samtliga fall är det fråga om ett enskilt ägande av sparandet. Beträffande inflytande i företagen kan naturligtvis detta ordnas på annat sätt än genom löntagarfonder. Jag har för resten för min del även på den punkten ett förflutet i riksdagen. Jag motionerade nämligen om styrelserepresentanter för de anställda i företag på den tiden då socialdemokraterna avslog sådana motioner. Fortfarande anser jag att det är en arbetsrättslig fråga. Där kan förbättringar finnas att göra, bl.a. i den riktningen att den enskilde arbetstagaren verkligen upplever att han har insyn och inflytande. Löntagarfonder behövs alltså inte vare sig ur kapitalbildningssynpunkt eller ur inflytandesynpunkt. Det enda som händer med införande av fonder är att de ingriper i näringslivets möjligheter att konkurrera med andra länders näringsliv. De kommer att minska investeringsviljan. De kommer att öka makten för fackorganisationerna centralt. Därför säger vi nej till löntagarfondsförslaget.

Herr talman! Löntagarfondsdebatten i Sverige har nu pågått i mer än tio år, och få frågor har behandlats så mycket i press och andra massmedier som den. Vad skulle då införandet av sådana här kollektiva löntagarfonder innebära för Sverige, och hur skulle de medverka till att lösa landets ekonomiska problem? När det gäller den viktigaste frågan — makten över företagen — uppnår socialdemokraterna naturligtvis sitt syfte, nämligen att de nuvarande ägarna successivt får se sin röststyrka minska. Fonderna kommer att få ett dominerande inflytande över företagen mycket snabbt. Det är ingalunda nödvändigt att ha aktiemajoritet, utan ett mycket lägre innehav räcker för att kunna utöva ett dominerande inflytande. Någon spridning av makten blir det däremot inte fråga om — man kommer bara att byta ut en maktkoncentration mot en annan. Och vi får dessutom en sammanvävning av intressen som borde hållas isär. Många beslutsfattare kommer att sitta på flera stolar samtidigt. De kommer bokstavligt talat att förhandla med sig själva. Dessutom kommer fonderna med all säkerhet att verka som en återhållande faktor på den nödvändiga strukturomvandlingen i vårt näringsliv. Fackföreningarna är ju uppbyggda för att skydda och slå vakt om existerande arbetstillfällen för redan sysselsatta personer. Och flertalet ekonomer är överens om att vad svensk ekonomi behöver f. n. är mer av flexibilitet inom näringslivet. Vidare måste det vara närmast omöjligt för en fond med regional anknytning att inte gå in med stödinsatser för att rädda sysselsättningen i nedläggningshotade företag. Om man tänker sig fem regionala fonder som alla resonerar på samma sätt, inser man snabbt att det inte blir mycket investeringsmedel kvar till expansiva företag och än mindre till nyföretagande. Det finns också stor risk för att fonderna kommer att bli starkt protektionistiska. Bl. a. genom att man är delägare i även importföretagen kan man lätt strypa konkurrens från andra länder för att ”värna om den egna sysselsättningen”. Det har sannerligen inte saknats sådana inslag hos socialdemokratin under senare tid. Teko-politiken kan tjäna som exempel. Det är också lätt att föreställa sig att klimatet för nyföretagande kommer att försämras. Varför skulle löntagarfonderna satsa på ett nytt företag, om det redan finns ett företag som tillverkar i stort sett samma produkt? Att det nya företaget kanske har en effektivare produktionsprocess eller marknadsföring kommer inte att framstå som ett väsentligt skäl. Om vi får fem regionala fonder innebär det sannolikt också en form av länsprotektionism. Det är inte troligt att fondstyrelsen i t.ex. norra Sverige skulle satsa sina medel i tillväxande och expansiva företag i Skåne eller Södermanland, när det samtidigt finns nedläggningshotade företag och stor arbetslöshet i det egna länet. Herr talman! Flertalet av de egendomligheter som blir konsekvensen av införandet av ett löntagarfondssystem hänger samman med att det inte finns någon intressent som bevakar kapitalavkastningen. Ingen har något personligt intresse av att medlen placeras där avkastningen blir högst. Detta är en mycket allvarlig invändning mot förslaget. Grundvalen för marknadsekonomin rycks undan. Nu säger visserligen socialdemokraterna att man vill bevara marknadsekonomin. Men det räcker inte. Marknadsekonomin bevaras inte bara för att man vill behålla den. Den bevaras bara om man skapar system och regler som gör att den kan överleva. Vad man säger spelar mindre roll. Det är inte orden som räknas, utan hur fonderna faktiskt kommer att fungera. Enligt folkpartiets uppfattning blir effekterna av ett införande av kollektivt ägda löntagarfonder sådana att dessa inte går att placera in i en blandekonomi som den svenska. Konkurrens på de olika marknaderna för varor och produktionsfaktorer och priser och vinster som fungerar som signaler till konsumenter och företagare är nödvändiga inslag i en sådan ekonomi. I ett litet land som vårt är också konkurrensen från utlandet genom en fri internationell handel och förhållandevis fria kapitalrörelser över gränserna av stor vikt. När konkurrensen och signalerna inte längre fungerar — genom att ett främmande element i form av löntagarfonder förs in — sätts hela systemet ur spel. Det finns naturligtvis de som menar att marknadernas signaler kan och rent av bör ersättas av politiska signaler. Då har man lämnat marknadshushållningen och gått över till ett annat ekonomiskt system. I mindre skala — men enligt min mening alldeles tillräckligt stor för att visa på systemets brister — har vi erfarenhet från sådana politiska signaler i näringslivet. Dessa erfarenheter tyder sannerligen inte på att det skulle vara någon lycklig väg att gå. Politiker och centrala tjänstemän är inte bättre än folk ute i företagen på att bedöma vilka satsningar som har framtiden för sig. Som företagare kommer de alltid att vara amatörer. Det finns många exempel på hur svårt det är för staten och politiker i allmänhet att göra industriella bedömningar och hur lätt det är att göra fel. Och när staten gör fel har den en tendens att göra stora fel. Konsekvenserna blir enormt mycket allvarligare för ekonomin än konsekvenserna av att någon eller några enskilda företagare, bland flera hundra tusen, vardera gör något mindre fel. Herr talman! Människors frihet är inte oberoende av vilket ekonomiskt system vi har i vårt land. Det är ingen händelse att de demokratiska staterna alla är marknadsekonomier. Marknadsekonomi innebär att konsumtionsoch produktionsbesluten fattas av enskilda hushåll och företag. Deras miljontals olika beslut samordnas genom prisbildningen. Ett sådant starkt decentraliserat beslutsfattande är en förutsättning också för den mångfald som kännetecknar huvuddelen av västvärlden. Sverige är av tradition en marknadsekonomi och en demokrati. Vi tar ofta dessa värden för givna, men de är alltid hotade och måste försvaras. Marknadsekonomin har under 1970-talet kommit att fungera sämre än tidigare, bl.a. till följd av allt fler regleringar och subventioner. Både marknadsekonomin och demokratin hotas i ett samhälle där de organiserade särintressena får allt större makt över besluten. Socialdemokratin är kluven. I ord talar de väl om marknadsekonomin, men många av deras handlingar är inte annat än ett krypskytte mot marknaderna. Det allvarligaste hotet kommer enligt folkpartiets uppfattning från de kollektiva löntagarfonderna.

Herr talman! Fondfrågan har redan diskuterats ur många synvinklar — ideologiska, ekonomiska, konstitutionella. Jag skall försöka att en smula se den från en annan synvinkel — nämligen som politisk psykologi. Lika viktigt som det är med äkta engagemang i samhällslivet, lika farliga är de falska och irrationella känslorna, som ju är ett slags parasiter som exploaterar det mänskliga själslivet. Jag blir nämligen skrämd, när jag hör de borgerligas ledande talare i dag. Jag har tillhört riksdagen i 13 år. Jag måste säga att jag aldrig tidigare har upplevt en så låg nivå på debatten. Jag har aldrig hört hysterin, syndabockstänkandet och den systematiserade fraseologin så fullständigt besegra all verklighet och allt rationellt tänkande. Det är något osunt i allt detta. Det är ett sönderfallande samhälle, med upplösta värderingar, som man på det sättet försöker försvara. Det är därför man måste skruva upp sig så våldsamt och hemfalla åt en sådan grotesk verklighetsbild. Det farligaste med sådana stämningar är, att de slår sönder grunden för analytiskt tänkande, för rationell reflexion och för kunskap om den samhälleliga verkligheten. Orden förlorar sin verklighetsanknytning. De fogas in som enbart emotionella symboler i den hysteroida reaktionskedjan. Man kan vara socialist, eller man kan vara borgerlig. Men man kan från var och en av dessa utgångspunkter sträva efter att bevara en förmåga till hederlig analys av samhällsprocessen — även om man sedan kan värdera resultatet högst olika. Man kant.ex. mena olika saker med ordet frihet — det gör inte så mycket, så länge man vet vad man själv menar och vad motparten menar. Man kan känna olika inför begreppet marknadsekonomi — bara man förmår att analysera dess materiella innehåll. Man kan vara för eller emot löntagarfonder — bara man förmår se dem som det de är och inte som en hatsymbol inom ramen för en häxprocessmentalitet, som inte alls frågar efter verkligheten. Det farliga läget uppstår, när orden i politiken så till den grad förlorat sin rationella mening, att de bara är skyltar för hysteriska stämningar. Vi är för marknadsekonomi, ropar de borgerliga. Javisst, men alternativet till marknadsekonomi är ju en bytesekonomi eller en självhushållsekonomi. Alla industriella ekonomier är och måste vara marknadsekonomier på det ena eller det andra sättet. Planekonomierna i Östeuropa, som sins emellan är mycket olika, är också marknadsekonomier och har inbördes lika stora olikheter som de industriella marknadsekonomierna i väst, fast mekanismerna i Östeuropa fungerar på ett delvis annorlunda sätt. Ja, men vi är för en fri marknadsekonomi, säger då de borgerliga. Men ingen marknadsekonomi är fri. Man förklarar inte intellektuellt och analytiskt en marknads sätt att fungera genom att proklamera frasen om en gudomlig och automatisk hand, som sörjer för harmoni mellan tillgång och efterfrågan i alla lägen. Det är ju att förvandla mikroekonomi till makroekonomi. All marknadsbildning och all prisbildning i ett samhälle sker under påverkan, genom olika grader av monopolism, genom fördröjningseffekter, genom marknadsbegränsningar, som sen i sin tur kan se olika ut beroende på vilken typ av marknadsekonomi det handlar om. Det är ju heller inte så att konsumenternas efterfrågan styr. Det är ju helt enkelt så att det är producenterna i en industriell avancerad ekonomi som gör de flesta köpen. Det är inte så att produktionen anpassar sig efter efterfrågan i dagens marknadsekonomier. Det är snarare så att allt långsiktigare produktionsbeslut styr konsumentefterfrågan och dess möjligheter. Om man inte ser denna djupare problematik, om man inte uppfattar motsättningarna i marknadsoch prisbildningen, om man inte förstår hur dessa strukturer ständigt förändras — hur skall man då med sina fraser kunna förklara eller belysa verkligheten? Med fraseologin uppnår man bara intellektuellt förfall och samhällsvetenskapens förvandling till slagordsautomatik. Vi vill ha mångfald och enskilt företagande, ropar de borgerliga. Men hela den långsiktiga tendens vi kan vetenskapligt iaktta, visar ju hur den enskildes företagande alltmer saknar relevans i en typ av kapitalism som blir alltmer institutionell. Vi lever inte i 1800-talet. Vi måste kunna — oavsett våra politiska värderingar — hederligt analysera modern kapitalism sådan den verkligen är: institutionell, i hög grad korporativ, koncentrerad, multinationaliserad. Det måste vi göra för att rätt kunna förstå dess verklighet, dess problematik och dess motsättningar — vad vi sedan än må tycka om den. Ja, men marknadsekonomi och demokrati hör ihop, ropar de borgerliga. Det är ett av deras senaste påhitt. Det gör de inte alls. Några av de värsta diktaturerna under 1900-talet har tillkommit just för att försvara den privata företagsamheten mot reformer. Detta faktum bevisar ju sedan å andra sidan inte alls att människor med borgerlig åskådning alltid i avgörande lägen blir fascister. Men det visar däremot att frihetens och diktaturens problematik är mycket mer sammansatt och komplicerad. Därför får vi inte vulgarisera vår analys och vårt vetande rörande problemet demokrati/diktatur till sådana förgrovade slagord. Även om man tycker olika, måste man söka hindra att förmågan till en vetenskapligt präglad problemanalys dränks i den hysteriska demagogins träsk. Detsamma gäller löntagarfonderna. Det är inte fråga om någon fondsocialism, som det populära uttrycket lyder. Det är fråga om en delvis ny form av organisering inom den kapitalistiska ekonomins ram. Den individuella och direkta formen av kapitalism — den gamla formen — är oåterkalleligen förbi i varje fall som dominerande form. Kapitalismen behöver den inte längre, annat än som romantisk och propagandistisk föreställning. Den avancerade kapitalismen ställs i stället inför problem för att överleva, som kräver stor och komplicerad organisation, ökad framförhållning. Då passar inte den gamla anarkin, där ingen enskild kunde påverka marknaden. Nyckelordet är i dag snarare att behärska marknaden. Det gäller inte att vänta på vad som skall hända, utan att bestämma vad som skall hända på marknaden. Det kräver en mer institutionell form av kapitalism med en överbyggnad av stora raminvesteringar. Detta har i och för sig inget med socialism att göra. Det är kapitalism i sin moderna, högre utvecklade form. Men hur skall man då bedöma vad löntagarfonderna kan få för betydelse ur arbetarrörelsens politiska synvinkel? Är de värdelösa? Leder de till något demokratiskt inslag i den ekonomiska strukturen? Jag tror inte den frågan kan besvaras i dag. Den kan besvaras bara i ett längre perspektiv. Löntagarfonderna är en institutionell ram som kan fyllas med olika innehåll, beroende på hur självständig och beslutsam arbetarrörelsen är. Fonderna kan bli ett redskap för att binda lönarbetet hårdare vid en storkapitalistisk strukturpolitik och för att påtvinga löntagarna en fortsatt reallönesänkning. Men de kan också bli ett redskap för en delvis ny, självständig investeringsoch teknologipolitik, som bygger på insikten att klasserna i samhället inte kan försonas, utan att demokratin och den sociala frigörelsen har en annan produktionsorganisation och teknologi som grund än vad den koncentrerade och för sin existens kämpande moderna kapitalismen har. Denna fråga kräver en djupgående och grundlig analys, därför att man bara med en sådan förutsättningslös analys som grund kan komma till klarhet om vad som i vår del av världen kan tänkas avlösa den kapitalistiska samhällsformationen, när den, liksom alla andra tidigare samhällsformationer, utvecklingsmässigt har överlevt sig själv. Man kan då fråga: Blir det en humanistisk socialism, där människorna lever som jämlikar och inte har några herrar över sig, eller blir det det teknologiserade barbariet? Och i sin tur måste en sådan djupgående analys förutsätta att vi höjer nivån på den parlamentariska debatten, innan den politiska hysterin på den borgerliga kanten slutgiltigt har sänkt den till rena Kalle Anka-nivån.

Herr talman! Efter att under ett stort antal timmar ha lyssnat till dagens debatt om regeringsförslaget rörande löntagarfonder måste man konstatera att själva sakfrågan har fått en mycket underordnad plats i de borgerliga debattinläggen.

Det är möjligt att de har ett visst intresse för framtidens forskning, eftersom det sannolikt inte har hänt tidigare att så många satt sin politiska trovärdighet på spel genom att ha en sådan kvalitet på argumentet som visats prov på här. Även om min person numera är ointressant och inte längre kan användas som en ondskans symbol gentemot näringslivet, har jag blivit åberopad i dagens debatt. Det man framför allt har refererat är ett citat från 1975. Nils G. Åsling kände sig kränkt därför att han under förmiddagens debatt hade blivit ofullständigt citerad av finansministern. Men själv har han inga skrupler i det avseendet. Det gäller ytterligare några till som har använt detta argument. Man åberopar ett svar som jag gav på en tämligen naiv fråga i en tidningsintervju. Redan då, 1975, hävdade man från borgerligt håll, från näringslivshåll, att facket skulle överta ägaransvaret i näringslivet. Mitt svar, som är lika entydigt i dag som det var då, var att svensk fackföreningsrörelse aldrig kan ta på sig uppgifter som de s.k. fackliga organisationerna i Östeuropa har åtagit sig. Det var organisationens roll som jag slog vakt om och som jag alltid har slagit vakt om under årens lopp i denna debatt, nämligen att fackföreningsrörelsen — i varje fall den svenska fackföreningsrörelsen — har en historisk uppgift. Det var således detta som man tagit upp som en fråga om öststatssocialism: att hävda den svenska fackföreningsrörelsens integritet. Därmed har Sten Svensson fått svar på en av sina frågor. Han var ju en av dem som citerade uttalanden av mig. Jag har gjorts uppmärksam på att han ställde ytterligare frågor, och även om replikomgångarna är indragna i den här debatten skall jag vara artig och försöka svara honom. Sten Svensson lär ha läst upp en lång rad citat från LO-kongressen 1981 och på basis av dem försökt att få svar på vissa frågor. Debatten på LO-kongressen 1981 gällde ju inte dagens förslag, utan där fördes en stor och omfattande principiell diskussion om hur fackföreningsrö relsen skulle ställa sig i den här frågan. För mig har det aldrig varit någon tveksamhet om införandet av löntagarfonder, men självfallet har jag som representant för fackföreningsrörelsen alltid försökt att reda ut den framtida rollen.

/ När det gäller detta med öststatssamhället så var det inte jag som pratade om det — ursprungligen var det Thorbjörn Fälldin som var upphovsman till det uttrycket, även om han numera troligen har tagit avstånd från den definitionen. Inför den här debatten har det utvecklats stor aktivitet. I varje fall har de socialdemokratiska ledamöterna erhållit brev från framstående representanter för näringslivet, som hyser stor oro för att ledamöterna inte skulle rösta enligt sin övertygelse. Jag måste fråga mig: Varför skall de inte göra det i den här frågan som i alla andra? Visserligen har man i dagens debatt ifrågasatt vår, om inte parlamentariska så i varje fall moraliska, rätt att fatta beslut efter den här debatten. Sådana yttranden kommer således från dagens opposition, som såvitt jag vet aldrig hade några moraliska bekymmer när det gällde att föra igenom beslut i denna kammare exempelvis genom lottning eller i bästa fall med en rösts övervikt. Då hade man inga moraliska bekymmer. Nej, löntagarfonderna har först och främst blivit en symbolfråga, som har fört borgerligheten samman, åtminstone fram till dess att voteringen i ärendet är klar. Gemensamt ser man nu fram emot valet 1985. Hur man skall agera under mellantiden framgår emellertid inte av dagens debatt. Jag måste säga att det är ett ganska magert regeringsprogram för en trepartiregering att samla sig omkring ett sådant här negativt beslut. Det känns också trist att i den här debatten få höra att det är fackföreningsrörelsen som egentligen är den verkliga boven. Det har varit det tyngsta argumentet under de senaste sju åtta åren utan att vi för den skull har blivit mera övertygade. Nu skall fackföreningsrörelsen användas för att skrämma främst småföretagarna i det här landet. Dessutom skall man så långt det är möjligt också få fackets medlemmar att börja tvivla på sin organisation och misstänkliggöra organisationens ambitioner att tillvarata sina medlemmars intressen. Det är kanske det tristaste inslaget i dagens debatt. Näringsutskottet har haft i uppdrag att i första hand granska förslaget till lag med reglemente för allmänna pensionsfonden. Eftersom de borgerliga ledamöterna av någon tillfällighet fick majoritet för yttrandet och eftersom man redan hade en gemensam inställning till hela förslaget, vågar jag påstå att man inte nämnvärt har granskat det förslag man står för. Man var ju inställd på att yrka avslag på det mesta — så också på detta. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har efter sin granskning anslutit sig till förslagets innehåll och tillstyrker således detta plus de övriga punkter som varit föremål för näringsutskottets prövning. De socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet tillstyrker därför finansutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Jag deltog i ett intressant sammanträde här i huset tidigt i morse. Det var lönedelegationen som sammanträdde. Vi fick höra en föredragning att löneminister Bo Holmberg och statssekreterare Claes Örtendahl inför förhandlingarna om de statsanställdas löner under den kommande avtalsperioden. Våra sammanträden är delvis sekretessbelagda, men det jag nu tänker säga är inga hemligheter. Jag kan tänka mig att Bo Holmberg själv skulle ha kunnat säga det här i kammaren. Det var i vissa avseenden positivt att få lyssna till löneministerns utgångspunkter inför förhandlingarna. Han framhöll bl.a. att det hjälper föga att komma överens om stora nominella lönehöjningar. Vi vet ju hur det går, sade han. Löntagarna märker så småningom, med alla prisoch kostnadsökningar, att det inte blir någonting över. Reallönerna sänks. Jag fick alltså intrycket att löneministern vill hålla nere arbetskraftskostnaderna. underströk — och det har jag hört i andra sammanhang också — att det kommande löneavtalet är helt avgörande för om vi kan behålla de konkurrensfördelar som devalveringen åstadkom. Jag förutsätter att löneministern aktivt agerar i den andan i fortsättningen. Det gäller så mycket för oss alla, inte minst för löntagarna. Det är dessutom inte bara en fråga om vad det blir kvar i lönekuvertet, utan också en fråga om tryggheten i anställningen och en fråga för alla dem som i dag står utan arbete om huruvida de skall få arbete. Men en sak förbryllar mig: Hur kan denne som det verkar kloka löneminister ha varit med om att i regeringskretsen tillstyrka förslaget om kollektiva löntagarfonder? Om jag har förstått honom rätt har han gång på gång sedan år 1982, då han blev statsråd, uttalat sig på sådant sätt att han mer än många andra socialdemokrater och f. ö. också fackföreningsledare verkar inse den roll som lönebildningen spelar i svensk ekonomi. Bo Holmberg tycks helt vara på det klara med att när det gäller konkurrensen på världsmarknaden och arbetskraftskostnaderna i exportindustrin och arbetslivet över huvud taget, är varenda tiondels procent upp eller ner oerhört betydelsefull. Hur kan han då ställa sig bakom ett förslag som inte bara ersätter det svenska ekonomiska systemet, den fria marknadsekonomin, med ett socialistiskt ekonomiskt system utan också ökar kostnaderna för vårt näringsliv? Detta anknyter till arbetsmarknadsutskottets yttrande, som finns med i finansutskottets betänkande. Arbetsmarknadsutskottet har ju yttrat sig om Till yttrandet är fogat en gemensam borgerlig s.k. avvikande mening. Här 20 december 1983 sägs att förslaget innebär att Sverige gradvis övergår till ett socialistiskt system. Det är detta som oroar oss. Enbart själva den försämring av näringsklimatet som detta innebär är ytterst oroande just för sysselsättningsutvecklingen. Socialismen ger inga nya jobb. Varför medverkar då den ledamot av regeringen som ytterst är ansvarig för en sund arbetsmarknadspolitik till just socialisering? Anna-Greta Leijon var i Örebro på en studentafton i slutet av mars 1974. Enligt ett referat i Nerikes Allehanda sade hon då följande: ”I ett längre perspektiv medför en kraftig ökning av den offentliga sektorn att det kapitalistiska systemet blir omöjligt. Vi har slagit in på en väg mot ett socialistiskt Sverige.” Såvitt jag förstår menar hon här med ett kapitalistiskt system den fria marknadsekonomin — som hon väl ibland kallar blandekonomin. Men jag upplever också att Anna-Greta Leijon är medveten om att vi måste få fart på Sverige om det skall bli några nya jobb. Jag har hört henne säga ungefär detta och dessutom att den kommande avtalsrörelsen är avgörande för hur det skall gå med sysselsättningen. Här stämmer hennes uttalande med vad just löneministern har sagt. Då ställer jag återigen frågan: Hur kan denna medlem av regeringen vara med och öka arbetskraftskostnaderna genom förslaget om kollektiva löntagarfonder? Verkstadsföreningen har försökt beräkna kostnaderna, dvs. konsekvenserna för svensk verkstadsindustri. De beräkningarna visade att arbetskraftskostnaderna ökar med 2 400 kr. per anställd och år. Man behöver inte gå till en sådan här undersökning av 281 verkstadsföretag med drygt 240 000 anställda, man kan göra studiebesök i vilket företag som helst. Man kan ställa frågan: Vad tror ni att fondsocialismen kostar? Då får vi uppgifter på det. Det utgavs en liten bok i serien Tidens debatt för ett år sedan som hette Den bistra sanningen. Författaren är Klas Eklund. Han är socialdemokrat och f. n. en av finansministerns medarbetare.

I klartext betyder det helt enkelt, att om vi vill förbättra ställningen i våra utrikesaffärer måste vi se till att lönekostnaderna stiger långsammare i Sverige än i omvärlden.” Herr talman! Här kan det ena citatet efter det andra av kända socialdemokrater redovisas. Det är många som står i bjärt kontrast till förslaget om kollektiva löntagarfonder och inte minst till konsekvenserna av dem. Det har i debatten hittills redovisats exempel på hur medlemmarna i TCO och LO har reagerat. TCO:are för fondomröstning har gjort en helt unik insats för att TCO skulle säga nej till förslaget om kollektiva löntagarfonder. En majoritet av TCO-medlemmarna är emot förslaget. Det står helt klart. Men TCO-ledningen, som bestämmer, sade varken ja eller nej, det blev jaså. Det blev inte heller en medlemsomröstning. Då hade man verkligen fått veta vad TCO-medlemmarna tyckte. Men det vågade inte TCO:s fackföreningsledare. För oss vanliga TCO-medlemmar i ledet, vi är några stycken här i riksdagen, finns det anledning att överräcka en särskild liten blomma till ordföranden i TCO:are för fondomröstning, Lars Ringdahl och alla andra TCO:are som har försökt medverka till verklig demokrati inom TCO-förbundet. Det är människor som Lars Ringdahl som behövs i en levande demokrati. Han och många andra har genom aktiva insatser och ett imponerande engagemang följt uppmaningen att du har inte bara ansvar för vad du säger, utan du har också ansvar för det du låter bli att säga. Samma aktivitet råder faktiskt bland LO-medlemmarna, men kanske inte i samma omfattning. Bland alla de brev och telegram som jag har fått vill jag redovisa ett som kommit från en kommitté, LO-medlemmar mot fonder, med ordförande Per Engelbrekt i Vargön. Detta telegram har skickats även till Gunnar Nilsson och riksdagsmännen Arne Fransson och Elver Jonsson. Telegrammet är ställt till Sveriges riksdag och lyder: ”En majoritet av LO:s medlemmar vill inte ha löntagarfonder — lägg undan fonderna — satsa på sysselsättningen.” För två år sedan sade oppositionsledaren Olof Palme i den allmänpolitiska debatten: Man kan inte regera mot halva svenska folket. Så sade han då. I dag regerar han just mot halva svenska folket — i den här frågan mot mer än halva svenska folket. Herr talman! Framtiden får utvisa hur svenska folket reagerar, när man regerar på detta sätt.

Herr talman! Centerpartiet har en klar och bestämd uppfattning om att ett införande av kollektiva löntagarfonder kommer att få negativa effekter för utvecklingen inom näringslivet och därmed också på sysselsättningen. Fler jobb kan bara skapas om man tar till vara den enskilde individens engagemang och intresse. Kollektiva löntagarfonder kommer att hämma småföretagens utveckling liksom nyföretagandet, och därmed kommer löntagarfonderna att rycka undan grunden för nya arbetstillfällen inom denna del av industrisektorn. En tryggad sysselsättning kan bara baseras på företagens och enskilda individers möjligheter och vilja att skapa och utveckla produkter och marknader. Hur ofta har vi inte under de senaste åren från socialdemokratiskt håll hört sägas att löntagarfonder behövs för att skapa fler jobb. Det är då intressant att notera att av regeringens proposition på intet sätt framgår att ett införande av kollektiva löntagarfonder skulle öka sysselsättningen inom näringslivet. Socialdemokraterna har tydligen i den elfte timmen ändå insett detta, och därför har införandet av löntagarfonder ett annat syfte. Socialdemokraterna är nämligen beredda att med kommunisternas hjälp införa ett annat ekonomiskt system. Man är beredd att på sikt överge den sociala marknadsekonomin, som har inneburit att vi är ett av världens rikaste länder. I jämförelse med andra länder har vi lyckats klara sysselsättningen bättre. Därför finns det enligt centerns uppfattning inget utrymme för dessa fondexperiment. Vi slår vakt om en social marknadsekonomi och säger därför ett kategoriskt nej till kollektiva löntagarfonder. Vi gör det bl.a. av den anledningen att vi vill slå vakt om den framtida sysselsättningen. Från de utgångspunkter vi i arbetsmarknadsutskottet har att se politiken är de kollektiva löntagarfonderna ensidigt negativa. Man kan inte se fonderna som något positivt, varken i det korta eller i det långa perspektivet när det gäller att bekämpa arbetslösheten — tvärtom. Om man skall ta socialdemokraterna på orden — men bara ett kort ögonblick — och tro att man med fonder skall få fram resurser till de utvecklingsbara företagen och därmed trygga jobben är den faktiska situationen följande. Vinstdelningsskatten ger med en realistisk beräkning utifrån dagens vinstsituation det första året drygt fyra miljarder kronor. Av detta används bara knappt hälften i löntagarfondssystemet. Resten är en ren avtappning — beskattning av företagen på deras utvecklingskapital. De mest expansiva och vinstrika företagen tappar således drygt två miljarder kronor av de medel som eljest skulle kunna användas för framtidssatsningar och för att trygga jobben. Det är inget tvivel om att sysselsättningspolitiken kommer att bli extra svår — med de effekter av löntagarfonderna som jag här har påtalat. Herr talman! Låt mig också göra några kommentarer till hur Jönköpings län kommer att drabbas om kollektiva löntagarfonder införs. För alla torde det vara bekant att Jönköpings län är ett utpräglat småföretagarlän. De små och medelstora företagen uppvisar särskilda fördelar. Till dessa hör uppfinningsrikedom och förmåga att skapa nya produkter. Detta ger en smidig marknadsanpassning. Dessa företag har också möjligheter att ställa om produktionen, vilket gör att de är mindre sårbara vid konjunkturnedgångar och strukturförändringar. Tack vare detta väl differentierade näringsliv har arbetslösheten i Jönköpings län, i jämförelse med flertalet län, legat lägre. Fler jobb kan bara skapas om man tar till vara den enskilde individens engagemang och intresse. får försämrade möjligheter, eftersom de tvingas att inbetala stora summor pengar till de kollektiva fonderna. Låt mig bara ta ett exempel. Kungsborsten AB i Huskvarna redovisade för år 1982 ett resultat före bokslutsdispositioner och vinst på ca 1 milj.kr. Bolagets skatt för 1982 var drygt 20 500 kr. Detta företag skulle ha behövt betala 58 000 kr. i vinstskatt för år 1982 om fonderna funnits då. Det är en ökning av skattetrycket med 280 96, vilket klart är kännbart för ett företag i denna storleksklass. Det innebär att företagens möjligheter att nyanställa och satsa på utvecklingsprojekt minskar i och med att införandet av kollektiva löntagarfonder blir en verklighet. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till reservationerna 1, 2,5 och 6 i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Motståndet mot löntagarfonder är starkt. Förespråkarna är överraskande få. En klar majoritet av Sveriges folk har gått emot förslaget om löntagarfonder. Den politiska oppositionen säger nej. Men borta är inte bara Olof Palme från denna kammare utan också hans tal om ”de breda lösningarna”. Nu handlar det om att verkställa ett beställningsjobb åt de mer doktrinära krafterna inom socialdemokratin och den riktning som inte har lyssnat tillräckligt på den samlade opinionen inom de djupa fackliga leden. Bland LO:s medlemmar är vi många som inte ställer upp på socialdemokratins och LO-toppens krav på kollektiva löntagarfonder — fonder som i sin förlängning leder bort från marknadsekonomin. Och de leder även bort från inflytande för de enskilda medlemmarna. Själv har jag fått många brev, telefonsamtal och personliga kontakter från fackliga kamrater inom främst mitt eget LO-förbund som vädjat om insatser för att stoppa löntagarfonderna. Låt mig också säga, herr talman, att det är viktigt med spridning av makt och inflytande. Det stämmer bl.a. med folkpartiets uppfattning, och det är dessutom ett högst legitimt fackligt intresse. Att vara motståndare till löntagarfonder är inte detsamma som att inte vilja reformera och förändra nuvarande maktkoncentration inom näringslivet. Men maktkoncentrationen skall brytas — inte bytas. Inom TCO-förbunden har ett ännu starkare motstånd mot löntagarfonder kunnat noteras. Intressant är det klara ställningstagande emot som finns inom Banktjänstemannaförbundet men särskilt inom Industritjänstemannaförbundet, . Det finns ett enda TCO-förbund som officiellt stöder kollektiva löntagarfonder, nämligen Statstjänstemannaförbundet. Där fattade man sitt beslut vid en extra kongress 1981, som hade inkallats för att ta ställning till två frågor, dels kärnkraften, dels löntagarfonderna. Att ett förbund har fattat ett sådant beslut är TCO:s motivering för att varken säga ja eller nej till fonderna. TCO säger att ”opinionen är splittrad”, med hänvisning till att Statstjänstemannaförbundet går emot strömmen av förbund som med SIF i spetsen säger nej till fonderna. Herr talman! Detta är en viktig anledning att särskilt ta upp vilket Nr 54 demokratiskt stöd som förelåg när statstjänstemännens kongressbeslut om Tisdagen den fonderna fattades 1981. Före kongressen skrev förbundets löntagarfondsex — 20 december 1983 pert följande varning i tidskriften Statstjänstemannen: ”En åsikt som ofta framförs är att löntagarfondsfrågan drivs av ett antal fackliga ledare, men att medlemsmajoriteten, åtminstone i TCO-förbunden, är avvisande. Utan att instämma i detta påstående är det viktigt att slå fast att det här föreligger ett allvarligt problem.” Visst är det ett allvarligt problem, när fackliga ombud, som kan tänkas ha särskilda motiv för att utöka fackets ägarmakt i samhället, skall fatta beslut om hur de skall ställa sig i fondfrågan för medlemmarnas räkning. Det är ett samvetsproblem av första graden och en fråga om demokratisk ansvarskänsla. Hur allvarligt tog då förbundets ledning på problemet? Den sände före kongressen ut en särskild löntagarfondsrapport, där man ställde sex frågor om fondernas utformning. Styrelsen grundade sedan sitt förslag till extrakongressen på remissvaren. Och hur såg då dessa remissvar ut? Ja, vi kan se hur förbundsstyrelsen själv beskrev remissens resultat. Förbundsstyrelsen konstaterade att av förbundets 101 avdelningar 39 hade inkommit med yttrande. Alltså hade inte mindre än 62 avdelningar av totalt 101 inte lämnat något yttrande alls i löntagarfondsfrågan. Redan här borde man ha frågat sig, om det inte var något fundamentalt fel i frågans hantering inom Statstjänstemannaförbundet. Nå, av de 39 som faktiskt hade kommit med yttrande var det 16 stycken som inte alls tog ställning för eller emot löntagarfonder. Man kan tänka sig att de tyckte att det var en partipolitisk fråga och inte en fråga för facket att ta upp. Kvar hade vi alltså en rest av avdelningar som tog ställning i sina yttranden. Denna rest bestod av 23 avdelningar. Av dessa 23 avvisade 9 stycken kollektiva fonder. Vi är nu framme vid slutresultatet: 14 avdelningar förordade löntagarfonder. 14 avdelningar av 101 inom Statstjänstemannaförbundet svarade alltså ja till löntagarfonder. Detta var det remissunderlag som kongressen skulle stödja sitt beslut på. Vid kongressen redovisade vissa ombud resultaten av medlemsomröstningar som gjorts inom deras avdelningar. I dessa hade en kraftig majoritet röstat mot fonderna. Herr talman! Eftersom Statstjänstemannaförbundet genom förfarandet vid denna extrakongress har blivit den enda avvikaren bland tjänstemannaorganisationerna, ter det sig allvarligt att man där inte har förankrat sig hos medlemmarna i den viktiga fondfrågan. Opinionsundersökningarna och arbetsplatsomröstningarna tyder på att extrakongressen gick rakt emot en stor medlemsopinion. De flesta statstjänstemän skulle nog vilja lyssna mindre till sin egen förbundsledning i fondfrågan och mer till kommunaltjänstemännens nye ordförande Sture Nordh, som i oktober kom med följande maning: ”Lägg fonderna åt sidan. Satsa i stället all kraft på sysselsättningen. Det är den 153 viktigaste frågan i dag.” I detta finns det anledning att instämma. Gunnar Nilsson talade tidigare i dag om att det gällde att tillvarata sina medlemmars intressen. Visst är det så. Men i det intresset torde även ligga denna uppmaning att lägga löntagarfonderna åt sidan. Det vore en uppgift som skulle kunna samla riksdagen. Vi fick ett gott prov på detta i går, när vi tog ställning till de förändrade ungdomslagen. Det vore också en uppgift som skulle kunna ena och stärka de fackliga organisationerna.

Herr talman! Såsom fackligt aktiv på basplanet inom Metall har jag med särskilt intresse lyssnat på hur de borgerliga i dag kastat sig över facket och påstått att löntagarfonderna skall ge fackpamparna makt. Är nu detta påstående sant? Jag vill svara både ja och nej. De fackliga företrädare som kommer in i fondstyrelserna och som skall representera på bolagsstämmor och styrelsesammanträden kommer att bli en gisslan. Därmed kommer de att binda upp fackets aktivitet, en aktivitet som är helt nödvändig. I den meningen har de en maktroll genom att fackföreningsrörelsens medlemmar passiveras. Löntagarfonder är ju en del i en ny Saltsjöbadsanda. Redan har vi mångårig erfarenhet av arbetslivets förnyelse genom MBL, med de utvecklade klassamarbetsformer som numera närmar sig japanisering. Det är den ena grenen på samarbetsträdet, den andra är löntagarfonder som skall representera ekonomisk demokrati. Avsikten är att de här två grenarna skall legitimera en klassamarbetspolitik, där alla objektiva motsättningar mellan kapital och arbete sopas under mattan. Finansministern har också uttalat detta i proposition nr 50, s. 52: ”Delaktighet och medinflytande för alla grupper i näringslivet förutsätter i hög grad förändringar inne i företagen och på de enskilda arbetsplatserna — förändringar som bara kan åstadkommas av anställda och arbetsgivare i samverkan. Förslaget om löntagarfonder avser att på en väsentlig punkt komplettera denna utveckling.” Men vad som i stället krävs, när kapitalismen är i kris och när kapitalisterna försöker rädda vad som räddas kan på bekostnad av arbetarklassen, är en utveckling av den fackliga kampen och de fackliga kampalternativen. De demokratiska rättigheterna på jobben måste stärkas, så att det lokala facket kan stå emot sin motpart. Det borde vara en självklarhet för arbetarrörelsen, men så är det inte. Vii vpk ser det däremot som en självklarhet och har som ett huvudmoment i vårt fondförslag lokala fackliga investeringsfonder, som just utvecklar fackens demokratiska rättigheter. Det är den maktpositionen facken behöver, inte poster i fondstyrelser, bolagsstyrelser och liknande. Klassamarbete på kapitalets villkor har aldrig gett de arbetande framgång. Helt öppet går nu den socialdemokratiska regeringen ut och säger att huvudsyftet är att hålla tillbaka lönekraven. När nu bolagsvinster, förmögenheter och börsvinster skall tillåtas öka, skall lönerna hållas tillbaka för att vår export skall fortsätta att ha goda utsikter, som man säger. Hur kan en regering som stöder sig på arbetarväljare så kapitalt glömma bort fördelningen i samhället? Visst kan vi diskutera hur mycket lönerna skall öka, men först måste man väl fördela produktionsresultatet rättvist! En politik som leder till att de rika blir rikare och de lågavlönade blir alltmer lågavlönade är ju en rent borgerlig politik. Dessutom kommer löntagarfonder att bli ett argument för en hårt reglerad statlig inkomstpolitik, en politik som då har socialdemokratiskt bomärke. Men det ljumma intresse för löntagarfonder som finns inom arbetarleden inger ju hopp om att lönekampen inte tar hänsyn till de statliga riktlinjerna om lönenedpressning. I vart fall skall vpk som en av sina främsta uppgifter sätta en annan fördelning mellan kapital och arbete, och lönekampen är där ett av de viktigaste instrumenten. Verklighetens arbetslöshet, ekonomiska och sociala orättvisor liksom den tilltagande maktkoncentrationen gör sig allt mer påminda. Löntagarfondsdebatten cirkulerar kring de frågorna, och därför blir debatten sprängstoff när den berör grundvalarna i vårt kapitalistiska samhälle. Meidner vidrörde dessa problem men kunde inte göra någonting åt dem. Sedan dess har de socialdemokratiska förslagen uttunnats alltmer i takt med krisen i det kapitalistiska samhället. I försvaret av kapitalismen har nu högerkrafterna gått till stark attack mot arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Det är inte i första hand löntagarfonderna man bekämpar, utan man är ute efter att tilldela arbetarrörelsen ett ordentligt slag. Det värsta är för arbetarrörelsen att regeringens förslag inte gör några ingrepp i det kapitalistiska systemet. Förslaget är så urvattnat att det ger högerpropagandan fritt fram. Det föreliggande förslaget har som huvudmålsättning att hålla tillbaka lönekraven. Övervinstdelningen är mycket snäll — de flesta företag berörs inte av det systemet. Det finns ingen industripolitisk målsättning. Man har enbart ett avkastningskrav på 3 26. Fonderna skall inte ha något företagsledande ansvar. Fonderna skall fram till 1990 eventuellt kunna tillföras sammanlagt 12-15 miljarder kronor — börsvärdet är i dag ca 250 miljarder kronor. Fondernas aktieköp kommer att kraftigt driva upp aktiekurserna. Fonderna kan inte heller tvinga fram emission för köp av aktier, utan har att köpa de aktier som är till salu. Bidraget till pensionsutbetalningar kommer att röra sig om mindre än 0,5 20 av vad som årligen betalas ut. Pensionerna kommer också att vara beroende av svenska multinationella bolags internationella vinster, vilket är en olycklig koppling rent ideologiskt. Hur påverkar löntagarfonderna huvudområdena i Sverige i dag? De berör inte nämnvärt investeringarna, lika litet som fjärde AP-fonden gjort det. Några nya samhällsinvesteringar för att tjäna eftersatta behov och ge social nytta kommer inte till stånd genom det här systemet. Det finns således inga skäl att förvänta sig ökad sysselsättning eller minskad arbetslöshet på grund av löntagarfonder. Tvärtom får det kapitalistiska vanstyret fortsätta enligt samma drivkrafter och kortsiktiga ledningsstrategi som tidigare. Löntagarfonder kommer inte heller att bidra till någon större ekonomisk rättvisa, tvärtom. Återhållsamheten i avtalsrörelser kommer att gå åt andra hållet. Tillsammans med marginalskatteuppgörelsen förvärras situationen. Aktiekurserna stegras, och de ekonomiska klyftorna i samhället ökar. Kapitalägarna gynnas. Maktkoncentrationen och den ekonomiska fåtalsdiktaturen inom näringslivet kommer inte heller att avta. Inga ändrade majoritetsförhållanden kan inträffa utan makthavarnas medverkan och samtycke. Som passiva kapitalplacerare kommer löntagarfonderna att ha samma roll som fjärde AP-fonden på börsen. Man kan sammanfattningsvis säga från Meidner och fram till i dag att detta är slutet på det socialdemokratiska ideologiska äventyret med löntagarfonder. Slutet är gott enbart ur kapitalismens synvinkel. För att slå tillbaka högerpolitiken krävs att man engagerar arbetarrörelsen och engagerar fackföreningsrörelsen så att man får fart på den motor som är grunden för arbetarklassen. Då gäller det att ha en politik som tar sikte på detta. Man skall ha arbete åt alla. Då handlar det om industripolitik och industripolitiska program och styrning för detta. Det gäller samhälleliga nyttigheter inom den offentliga sektorn. Det gäller att se till att vi får en arbetstidsförkortning. Det gäller att se till att vi drar in de rikedomar och det kapital från rikt folk som kan sättas in för nya arbeten. Det är i en sådan strategi som de samhällsfonder som vpk företräder finns. Det är med dessa åtgärder vi kan engagera arbetarklassen och inte passivera den som man gör med löntagarfonder. En rättvis fördelningspolitik som är ett moment i fonderna betyder att man måste tillåta lönerna att stiga. De arbetande måste ha en rimlig levnadsstandard. Man måste ha en fördelningspolitik som är rättvis. Man får inte beskatta de arbetandes mat hårt. Man måste riva upp marginalskattebeslutet och beskatta bolagen och börsen. Kanske det viktigaste för att kunna förverkliga en förändrad politik är att man bryter storfinansens makt. Det avgörande är att man tar fram det gamla, hederliga kravet i arbetarrörelsen om att socialisera bankerna, som sitter med den stora makten. Man måste stärka fackens kampmöjligheter så att vetorätt och strejkrätten kan utnyttjas. Vpk har föreslagit lokala fackliga investeringsfonder, som kan utnyttja de fackliga rättigheterna och verkligen pressa tillbaka storfinansens makt och flytta fram de arbetandes positioner. Med en sådan politik kommer inte fackföreningsrörelsens medlemmar att godkänna centralistiska beslut i sina organisationer. Då kommer inte fackföreningsrörelsens ledningar att kunna spela med i en lönenedpressningspolitik. Fackföreningsrörelsen kan då utvecklas till den kamporganisation som den en gång var avsedd att vara. Då kan i vart fall inte de borgerliga komma och göra gällande att fackföreningsrörelsen består av passiva medlemmar som styrs av pampar.

Herr talman! Jag kommer att ta upp synpunkter som har anknytning till arbetsmarknadsutskottets ansvarsområden. Det gäller löntagarfondernas Vi socialdemokrater anser att förslaget till löntagarfonder är ett viktigt inslag för att stimulera sysselsättningens utveckling i vårt land. De borgerliga i utskottet har i en gemensam skrivning hävdat, att Sverige på grund av löntagarfonderna kommer att förlora som industrination genom att de företag som har de bästa utvecklingsförutsättningarna i större utsträckning kommer att välja att lägga mer av sin verksamhet utomlands. Detta är en märklig skrivning. Men vad säger då utländska betraktare? Nyligen har en ledande person på Londonbörsen gett utländska investerares syn på effekterna av löntagarfonderna utifrån deras egna utgångspunkter. — Och det måste väl ändå vara det som är det intressanta! Där förutspår man att svensk aktiemarknad och svenska börsföretag går en lysande framtid till mötes. Man säger vidare att utländska köpare av svenska aktier inte kommer att skrämmas bort av några löntagarfonder. Tvärtom ser man Sverige som en intressant marknad tiden efter det att löntagarfonderna genomförts. Werthéns uttalande i Paris för en tid sedan pekar också på detta. När det står klart för näringslivet att löntagarfonderna blir en verklig stimulans, kommer nog våra svenska företag att välja att stanna hemma. Herr talman! En förutsättning för en varaktig industriell tillväxt är att industrin garanteras ett stabilt utbud av riskvilligt kapital för investeringar. Huvuddelen av investeringskapitalet skall ha en långsiktig inriktning. Kapitalet skall dessutom ha ett nationellt ursprung och investeras i de produktiva och utvecklingsbara delarna av det svenska näringslivet. Den här inställningen från oss socialdemokrater får en särskild aktualitet när vi i dag har facit i vår hand över den industriella tillbakagången under den borgerliga regeringsperioden från 1976 till 1982. Under denna tid sjönk industriinvesteringarna med över 30 96, arbetslösheten ökade enligt AKU:s statistik med 106 000 personer och mer än vart tionde industrijobb försvann. Samtidigt fick vi en kraftig nedgång av industriproduktionen och vår export på utlandsmarknaden. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som det ter sig särskilt angeläget att löntagarfonderna enligt vårt förslag nu införs. Genom den konstruktion som löntagarfonderna fått garanteras att de medel som tillförs fonderna investeras i de produktiva och utvecklingsbara delarna i näringslivet. Då tänker jag i första hand på de avkastningskrav som är uppsatta för fonderna. Det är vår mening att löntagarnas inflytande i fondstyrelserna bör ses som en garanti för att investeringsmedel främst kommer att placeras i framtidsinriktade projekt, som kan ge långsiktiga bidrag till att lösa våra nuvarande sysselsättningsproblem. Löntagarna har under de gångna åren alltid visat stor öppenhet för införandet av ny teknik och för nödvändigheten av strukturförändringar. Det ligger i sakens natur att löntagarna är angelägna att medverka till sådana förändringar som bidrar till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft för att därmed trygga sysselsättningen i framtiden. Inte minst gäller detta för den unga generationen som nu står arbetslös, men som önskar komma in på en arbetsmarknad som har att erbjuda meningsfulla och trygga jobb. Herr talman! Ett av de grundläggande motiven bakom tillskapandet av löntagarfonderna är enligt regeringsförslaget att förstärka löntagarinflytandet i näringslivet genom medägande. En naturlig utgångspunkt vid valet av förvaltningssystem för fondmedlen är därför att de organ som anförtros förvaltningen av medlen får en nära anknytning til löntagarna. Den uppläggning som fonderna fått syftar till att ytterligare decentralisera ägarinflytandet och att stärka de anställdas inflytande i näringslivet och i det egna företaget. Förslaget om löntagarfonderna är ett fullföljande av den politik som socialdemokraterna sedan lång tid drivit i syfte att öka löntagarnas inflytande i arbetslivet. Genom de lagar som genomförts i mitten av 1970-talet i fråga om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar och lagen om medbestämmande i arbetslivet förstärks nu ytterligare de anställdas möjligheter att som ägare utöva sitt inflytande på bolagsstämman i det egna företaget. Det är naturligt, mot bakgrunden av det senaste decenniets utveckling av löntagarnas medbestämmande i arbetslivet, att detta medbestämmande nu kombineras med det ansvar som ägandet genom löntagarfonderna ger de anställda. Svenska löntagare, såväl arbetare som tjänstemän, har ju tillvunnit sig allmän respekt och erkännande för sin vilja och sin förmåga till ett brett ansvarstagande. Det är självfallet så, att de anställdas intressen inte enbart begränsas till lönefrågor och till de traditionella fackliga frågorna. De anställda har också ett primärt intresse av att det egna företaget sköts på ett riktigt sätt och av att nödvändiga åtgärder vidtas för att långsiktigt utveckla och stärka företaget. Man skall se de anställda som en tillgång och som en resurs och icke som ett hinder och en belastning, som moderaterna tycks göra. Herr talman! Enligt propositionen skall inte fondstyrelserna tilldelas ett regionalpolitiskt ansvar. Fondernas kapitalplaceringar skall inte heller begränsas till vissa regioner. Däremot kommer varje fondstyrelse genom sin personsammansättning att ges en klar förankring i en geografiskt sammanhållen region. Trots att fonderna inte getts ett regionalpolitiskt ansvar betyder det inte att fondernas verksamhet kommer att sakna regionalpolitisk betydelse. Styrelsernas regionala anknytning innebär att styrelserna kommer att ha en särskild kunskap om utvecklingsförutsättningarna i den egna regionen. Fondstyrelserna har möjlighet att genom kapitalplaceringar medverka till utvecklingen av framtidsprojekt i de olika regionerna. Fonderna kan dessutom genom kapitalplaceringar i regionala investmentbolag medverka till utvecklingen av den egna regionen. Det finns också skäl att nämna att när det gäller de små och medelstora företagen, som har stor betydelse i många regioner i vårt land, så kan dessa Nr 54 företag tillföras riskkapital genom de särskilda medel som föreslås att Tisdagen den avsättas för denna typ av företag. 20 december 1983 Sammanfattningsvis kan man med fog säga att om fonderna utnyttjar de förutsättningar som finns i detta avseende så torde löntagarfonderna komma att spela en icke oväsentlig roll för den regionala utvecklingen. Herr talman! Får jag så avslutningsvis säga att vi nu här i riksdagen står inför ett viktigt avgörande, som kommer att få stor betydelse för utvecklingen av vårt näringsliv. Men frågan har också en annan dimension. Förslaget om löntagarfonderna skall också ses mot bakgrunden av den demokratiseringsprocess som socialdemokratin stått för alltsedan den politiska demokratins genombrott i vårt land. Alla våra strävanden för att bredda det folkliga inflytandet i samhället har alltid mötts av ett starkt motstånd från olika maktgrupper och från det borgerliga lägret. När vi nu lägger fram ett förslag som innebär att löntagarnas inflytande och ansvar förstärks i näringslivet möter vi samma motstånd, och vi hade väl inte väntat oss något annat heller. Införandet av löntagarfonder innebär att den fåtalsmakt som i dag råder i det ekonomiska livet och i det svenska näringslivet nu breddas till en mångfald i vad gäller inflytande och ansvar på detta område. Löntagarfonderna är därför ett viktigt steg på vägen mot ekonomisk demokrati i vårt land. Herr talman! För övrigt instämmer jag i det yrkande som framförts av min partivän Arne Gadd tidigare i dag.

Herr talman! En dåre lär kunna fråga mer än tio visa kan svara på. I fråga om löntagarfonder tycks det i viss mån förhålla sig tvärtom, för vi har nu under en lång tid bevittnat hur en härskara av galenpannor, och förvisso också ett antal normalt kloka personer, har överbjudit varandra i att försöka besvara frågor som ingen människa har kommit på idén att ställa. Det senaste försöket i den riktningen lanserades av statsminister Palme för några månader sedan i hans regeringsdeklaration — eller vi bör kanske säga trontal. Det var då han döpte om löntagarfonderna till trygghetsfonder och försökte besvara frågan på vilket sätt dessa fonder kan vara gagneliga för den sociala tryggheten i allmänhet och pensionstryggheten i synnerhet — eller med statsministerns mer publikknipande formulering: för tryggheten på äldre dar. Därmed försökte han svara på en fråga — utan särskild framgång; det skall gärna medges — som ingen människa hade ställt, av det enkla skälet att det redan från början var uppenbart för alla att varje sådan effekt av de föreslagna löntagarfonderna var i grunden omöjlig. I går tog regeringen tillbaka en proposition enligt vilken änkepensionerna skulle ha avskaffats och ersatts med ett enklare efterlevandeskydd. Om man försöker få fram någonting ur de mycket bristfälliga ekonomiska beräkningar som var infogade i den propositionen, kan man komma fram till att om den hade gått igenom, skulle ATP-systemet några år in på 2000-talet ha belastats 159 med ca 5 miljarder kronor mindre per år än med det system som nu fick vara kvar. Om man på grundval av liknande bristfälliga beräkningar försöker komma underfund med hur mycket ATP-systemet kan tillföras med hjälp av löntagarfonderna, tycks man hamna någonstans vid 500 milj.kr. om året, nämligen om man räknar med 3 96 på de ca 14-16 miljarder kronor som hinner samlas ihop under resten av detta årtionde. Propositionen om änkepensionerna kunde dras tillbaka utan att någon för den skull tycks ha varit särskilt orolig för ATP-systemets bestånd, fastän man genom den hade kunnat spara 5 miljarder om året, men de 500 miljonerna tycks vara omistliga och den nya garanten för att ATP-systemet skall bli bestående. Herr talman! Jag har ingen annan funktion i denna debatt än att anlägga någon aspekt från den utsiktspunkt som vi har i socialförsäkringsutskottet, dvs. från oss som har att nästan professionellt syssla med och försöka begripa detta konstiga som kallas allmän försäkring. Den bedömning som jag har varit med om att göra där leder fram till slutsatsen att vad löntagarfonder än i övrigt kan göra för nytta eller skada — för pensionssystemet gör de varken det ena eller det andra; i varje fall ingen nytta. Den lilla effekt man kan se skulle kunna kallas marginell, men, herr talman, så smala marginaler finns inte.

Herr talman! När man denna dag lyssnat till de skräckoch hotbilder som de borgerliga målat upp när det gäller de följder som löntagarfonderna skulle få, kan man inte underlåta att erinra om att den socialdemokratiska reformoch trygghetspolitiken nästan alltid mött ett liknande borgerligt motstånd och liknande argument. Hur har man inte förespått olyckor för landet om reformerna skulle komma att genomföras. Det har dock inte hindrat att man har funnit det politiskt nödvändigt att ge reformerna sin anslutning när de väl genomförts. Det har nästan alltid rått strid om de viktiga fördelningspolitiska reformerna och om reformer som har gällt inflytande och ökad medbestämmanderätt i samhället. Det har ofta varit med knappa majoriteter som reformerna har kunnat genomföras. Kampanjen mot löntagarfonderna är i olika avseenden nästan kopior av liknande kampanjer efter kriget, för att nu inte gå ännu längre tillbaka i historien, som uppvisar rader av liknande exempel. Vi som minns den s.k. PHM-kampanjen känner igen det mesta. Det var Per Albin Hansson som döpte kampanjen till planhushållningsmotståndet. Den kampanjen riktade sig mot arbetarrörelsens efterkrigsprogram, som lades fram 1944. Full sysselsättning, rättvis fördelning och höjd levnadsstandard samt större effektivitet och mera demokrati i näringslivet var programmets målsättning. I väsentliga delar låg programmet till grund för det uppbyggnadsarbete som följde efter kriget. Den kampanj som de borgerliga partierna och olika näringslivsorganisationer då startade verkar nästan ha stått modell för den kampanj vi har upplevat mot löntagarfonderna. Under kampanjparollen ”Frihet eller tvång” anklagades arbetarrörelsen för tvångshushållning och statlig centraldirigering av näringslivet. De fria marknadskrafterna skulle sättas ur spel, och i framtiden hotade då som nu diktatur. Det var inte utan orsak som Per Albin Hansson en februaridag 1946 slog fast: ”Folkets väl går före storfinansens.” Nog bevarar många av oss i minnet den borgerliga kampanjen mot ATP — den allmänna tilläggspensionen, som skulle öppna vägen till en pensionstrygghet även för arbetarna och andra grupper i vårt samhälle. Vilken strid utlöste inte detta reformförslag. Då som nu fanns det inga gränser för de olyckor som skulle drabba landet om ATP genomfördes. På nytt mobiliserades privata näringslivsorganisationer för att med sina resurser bekämpa förslaget. Återigen var det frågan om ”frihet eller tvång”, återigen var demokratin i fara. ”Medborgarna skulle inte längre själva få avgöra hur de ville använda sin arbetsersättning”, förkunnade Svenska arbetsgivareföreningen. Pensionen skulle bli ”likadan för alla kategorier människor trots alla olika behov som finns. Den enskilde finge inte längre möjlighet att välja, utan staten skulle bestämma också på detta område.” I de borgerligas ögon skulle den allmänna pensionsfonden bli ett enda stort socialiseringsäventyr. Den ”skulle fullständigt dominera den allmänna kreditmarknaden. Räntor och kreditvillkor skulle bestämmas av fondernas politik”, ansåg Svenska arbetsgivareföreningen. Vad ATP betytt för den enskilde i fråga om ökad trygghet och frihet kan verkligheten bäst vittna om. I vad gäller fonden har det kollektiva sparandet i AP-fonden varit av utomordentligt stor betydelse för investeringsverksamheten och den ekonomiska utvecklingen och tillväxten. I själva verket har AP-fonden varit grunden för en miljon nya bostäder, för sjukhus, skolor och annan kommunal service. Och vad har inte AP-fonden betytt för mindre och medelstora företag. Våra frioch rättigheter har heller inte satts på undantag. På väsentliga områden har demokratin kunnat breddas och fördjupas. Historien lär oss vilka som gått i spetsen då det gällt kampen för demokratin och vakthållningen kring demokratin här i landet. Herr talman! Löntagarfonderna kommer att förstärka ATP-systemet. Som framhålls i propositionen kommer alla medel som tillförs AP-fonden att i sin slutliga användning kunna utnyttjas för pensionsutbetalningar. Socialförsäkringsutskottet har i sitt yttrande till finansutskottet understrukit detta. Genom att löntagarfonderna knyts till AP-fonden kommer de medel som löntagarfondsstyrelserna förvaltar att ingå i AP-fondens samlade förmögenhet. Finansutskottet understryker också att medlen i sin slutliga användning kan nyttjas för pensionsutbetalningar. Denna förstärkning av ATP-systemet är viktig och minskar inte genom att man som nu hänvisar till att ATP-systemet bygger på fördelningssystemet. Genom löntagarfondernas koppling till ATP-systemet tillgodogörs alla löntagare, inkl. de som är anställda i de mindre företagen, dessa medel. Herr talman! Det finns en tendens i den kampanj vi upplevt mot löntagarfonderna att söka ställa äldre generationer av socialdemokrater mot de generationer som nu är verksamma inom vår rörelse. Liknande tongångar har gett eko även i dagens debatt. Det kan därför i detta sammanhang finnas anledning erinra om några ord av Per Albin Hansson i hans historiska tal i riksdagen då han lanserade folkhemstanken. Han underströk att det var angeläget och nödvändigt att demokratin utvecklades på samhällets alla områden. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet, betonade han, måste klasskillnaderna avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt. Han tillade, att det politiskt fullmyndiga folket kommer icke i längden att finna sig i att de viktigaste medlen för produktion av dess livsbetingelser och för bevarandet och ökandet av välståndet, ligger i händerna på några få kapitalister, som ofta för att tillgodose sitt vinstbegär, åsidosätter hänsynen till produktionen och andra allmänna intressen. Dessa Per Albin Hanssons ord saknar inte sin aktualitet när vi nu har att ta ställning till regeringens förslag om löntagarfonder. Nog finns det, herr talman, en samstämmighet mellan då och nu när det gäller våra strävanden att vidga och fördjupa demokratin socialt och ekonomiskt.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

Herr talman! Jag har anmält mig för ett tio minuters inlägg.

Jag nöjer mig med att kort och bestämt yrka avslag på regeringsförslaget att socialisera näringslivet. Därmed har jag, herr talman, gjort min plikt. Jag har från riksdagens talarstol yrkat avslag på det förkastliga löntagarfondsförslaget, och jag kommer i morgon att rösta för de moderata reservationer som är fogade till betänkandet. Om de borgerliga partierna vinner valet 1985, och om jag då kommer in i riksdagen — båda sannolika händelser i en snar framtid — kommer jag att hjälpa till att riva upp fonderna i samhället. Herr talman! Därmed är mitt inlägg slut, och jag har sparat åtta, nio debattminuter, vilket jag hoppas icke kommer att läggas mig till last.

Herr talman! De nu aktuella löntagarfonderna från regeringen, det s.k. Edinska förslaget, innebär vidareutvecklingar av de konstruktioner som man uttalade sig för vid LO och SAF-kongresserna. Förverkligas detta program innebär det i praktiken inledningen till den Nr 54 största konfiskationen i Sveriges historia. Konfiskationen ligger nu i att Tisdagen den företagen själva i praktiken får tillhandahålla kapital för sin egen 20 december 1983 socialisering. Följderna av detta är f. n. oöverskådliga. Olika utvecklingsförlopp kan tänkas, men så mycket är klart att, om förslaget realiseras, skapas förutsättningar för en maktkoncentration hos dem som får det avgörande inflytandet över dessa fonder utan tidigare motstycke i den svenska historien. Vill man verkligen sprida den ekonomiska makten och ge förmögenhetsägandet en bredare och mera demokratisk profil, måste man söka helt andra lösningar. Erfarenheterna från 30 år av växande offentlig sektor och sparande i kollektiva former visar att man inte kan komma vidare på den vägen. Konsekvenserna för svenska folket har blivit höjda skatter, vilket i sin tur har inneburit kompensationer i lönekuverten. Detta har varit en väsentlig drivkraft bakom inflationen. Om ett land skall växa, måste någon sektor i ekonomin spara. Vilken av de tre sektorerna — den offentliga sektorn, företagssektorn och hushållssektorn —- kommer att kunna stå för detta sparande i Sverige? Ekonomer och politiker i Sverige har av tradition studerat de bägge förstnämnda sektorerna noga, och de har förlitat sig på att sparandet genom | åtgärder inom dessa skulle räcka. Hushållens sparande har däremot betraktats såsom ett slags ostyrbar eller passiv faktor. Jämfört med andra länder vet vi genom forskningen mycket litet om hushållssparandet, och de | statliga stimulanserna har varit små. Ibland sägs det också att hushållssparandet ”är för dyrt för staten att påverka”. Från bl.a. socialdemokratiskt håll har man t.ex. påtalat det skattefondssparande som den borgerliga regeringen införde. De flesta ser på hushållssparandet som något som handlar om småpengar, och man frågar sig om det verkligen är något som kan bli en hävstång i ekonomin. Hushållens inkomst efter skatt utgör ca 320 miljarder kronor. En procents sparande härav är alltså 3,2 miljarder kronor. Om vi lyckas höja sparkvoten med en procentenhet från 1,7 96 till 2,7 26, innebär det att vi får ett sparande på ca 8,6 miljarder. En sådan förändring minskar som sagt inflationen, varvid ytterligare sparande blir mer attraktivt. Är det då rimligt att förvänta sig en höjd sparkvot? Jämför med Japan, där löntagarnas sparkvot är ca 2120, eller med det mer näraliggande Västtyskland, där hushållens sparkvot är 14-15 96! Om Sverige kunde uppnå 15 0 sparkvot, skulle vi få ett nästan otroligt stort nysparande, nämligen 48 miljarder, dvs. långt mer än vad vi behöver. Låt oss vara ödmjuka och sikta på att nå 7 26 netto, med sparstimulanser avdragna. Det skulle ge oss 22 miljarder kronor i nysparande per år. Enligt vår uppfattning är det inte ett ouppnåeligt mål — om man har viljan. Vill man uppnå en mer socialt acceptabel förmögenhetsstruktur i ett land, bör man notera att sådana åtgärder är lättast att genomföra i en tid när det totala sparandet måste ökas. När ekonomin står stilla, är omfördelningar svårare att genomföra. Vi står nu inför ett läge där expansion skall skapas och stora nytillskott av sparande behövs. Då är med andra ord rätta tiden inne för en aktiv, ”uppbyggande” förmögenhetspolitik. Några tecken på att en sådan förmögenhetspolitik planeras kan vi inte se. I stället används statens utredningsoch genomföranderesurser till ett märkligt löntagarfondsprojekt, som påstås skapa sparande i någon mån och vars mål också sägs vara en utjämning av förmögenhetsbildningen. Enligt vår uppfattning kommer det mycket snart att visa sig att löntagarfonderna inte skapar sparande och att därför helt andra åtgärder måste till, om vi skall slippa en kraftigt ökad utlandsupplåning. Men då är vi sent ute. Det tar nämligen tid att få sparstimulanser att börja verka. Argumentet att staten förlorar skattemedel genom sparstimulanser är riktigt. Men staten förlorar också stora skattemedel på löntagarfonderna, både genom rätten till avdrag för avgifterna och genom att fonderna beviljas full skattefrihet i sin aktieförvaltning. Detta visar att det man politiskt vill genomföra, det accepterar man också kostnaden för. Vill vi skapa en bättre förmögenhetspolitik och en ny struktur på förmögenhetsställningen i Sverige, kan det också få kosta pengar. Som nämnts har man i Västtyskland haft en sparkvot i storleksordningen 15 20 under 1970-talet — en uppgång från ca 9 Yo under 1960-talet. Hushållens sparande svarar för ca 60 96 av samhällets totala sparande. Sparkvoten för höginkomsttagare har gått ner, och tjänstemännens har legat kvar på en hög nivå. Den stora uppgången i sparkvot har skett bland arbetaroch pensionärsgrupperna. Det är intressant att notera att Västtyskland beslöt att avskaffa det största av sina sparstimulanssystem år 1981. Man fann då att dess verkan var uppnådd, att sparvanor var etablerade. Man kunde sänka premieringen utan att behöva frukta en nedgång i sparkvoten.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

Herr talman! Löntagarfondsdebatten i Sverige har nu pågått i många år. Få frågor har diskuterats så mycket som denna, fått så mycket kritik och förkastats av så många. Det är inte bara egna företagare som i eget intresse har talat och demonstrerat mot fonderna. Nej, anställda i väl fungerande företag har ställt upp liksom enskilda människor från alla kategorier och även fackliga organisationer och enskilda fackliga ombudsmän. Alla säger ungefär samma sak om fonderna: Vi behöver dem inte, de hjälper oss inte i de problem vi har. Vad är det som säger att det ger fler arbeten och stabilare företag bara för att man koncentrerar ägandet och bestämmandet till fackliga ledare? Någon spridning av makten blir det absolut inte fråga om. Man kommer bara att byta ut en maktkoncentration mot en annan. Nr 54 Det yttersta syftet med fonderna har ändå hela tiden varit att ändra Tisdagen den ägarstrukturen i svenskt näringsliv. Makten över företagen uppnår man 20 december 1983 naturligtvis när de nuvarande ägarna successivt får se sin röststyrka minskas. Fonderna kommer att få ett dominerande inflytande över företagen mycket snabbt. Vi får dessutom många beslutsfattare som med all säkerhet kommer att sitta på flera stolar på en gång. De kommer att förhandla med sig själva. Det blir alltså i praktiken en större anhopning av ekonomisk och politisk makt hos ett fåtal personer. | Detta betyder att samhällsstrukturen på ett väsentligt sätt förändras — | enligt min uppfattning till det sämre. Mångfalden i samhället riskeras när en enda organisation, uppbyggd på ideologiska värderingar, blir den dominerande ägaren, arbetsgivaren och fackliga organisationen. Vem vågar egentligen opponera sig mot en sådan maktfaktor? Detta — att mångfalden går förlorad — har konsekvenser på många områden, inte bara ekonomiska utan även t.ex. kulturella. Dessutom kommer fonderna med all säkerhet att verka som en återhållande faktor på strukturomvandlingen i ekonomin. Fackföreningarna, som nu får ett dominerande inflytande, är ju uppbyggda för att skydda och slå vakt om existerande arbetstillfällen för redan sysselsatta personer. Och flertalet ekonomer är överens om att något av det viktigaste som svensk ekonomi behöver f. n. är mer av flexibilitet och möjligheter till omvandling inom näringslivet. Fonderna skulle alltså få en konserverande effekt. Det är lätt att bilda intressegrupper för jobb som finns, betydligt svårare att skapa opinion för de jobb som ännu inte finns men som kommer i framtiden. Förmodligen kommer löntagarfonderna att ta större hänsyn till producentintresset än till konsumenterna. Fackföreningsrörelsen har ju som organisation ett starkt intresse av att slå vakt om producenterna. Konsumenterna utgör ju heller inte någon starkt organiserad grupp, som lika lätt kan göra sin röst hörd. Hur skulle det t.ex. gå med affärstiderna? De anställda har ett intresse av att vara lediga lördag-söndag och på kvällar, medan konsumenterna har ett intresse av att kunna handla just då. Konsumenterna är visserligen många, många fler, men jag befarar ändå att det blir producentintresset eller de anställdas intressen som bevakas bäst av fackombudsmännen i fondstyrelserna. Det är också lätt att föreställa sig att klimatet för nyföretagande inte blir det bästa. Varför skall enskilda människor satsa pengar och oerhört hårt arbete på dagar, kvällar och helger för att senare se sitt företag övertas av facket? Varför skulle löntagarfonderna satsa på ett nytt företag, om det redan finns ett företag som tillverkar i stort sett samma produkt? Att det nya företaget kanske har en effektivare produktionsprocess eller marknadsföring kommer därför inte att framstå som ett väsentligt skäl, eftersom ingen egentligen har något intresse av att fondernas medel placeras där avkastningen blir högst. En annan trolig effekt av löntagarfonderna blir mindre konkurrens i 165 ekonomin. Det kommer att framställas som omotiverat att ett företag skall konkurrera ut ett annat, när de har samma ägare. I stället blir det samarbete, marknadsuppdelning och olika former av karteller eller andra konkurrensbegränsningar. Grundvalen för marknadsekonomin rycks undan. Nu säger man visserligen här och var att vi vill bevara marknadsekonomin. Men det räcker inte. Marknadsekonomin bevaras inte bara för att man vill behålla den. Den bevaras bara om man skapar system och regler som gör att den kan överleva. Vad man säger spelar mindre roll. Det är inte bara orden som räknas, utan hur det man gör och satsar på kommer att fungera. Herr talman! Jag skall avsluta mitt tal här, även om det i och för sig kunde ha varit mycket längre, för det finns mycket att säga om den här frågan. Jag instämmer i de anföranden som folkpartistiska riksdagsledamöter tidigare hållit.
Herr talman! Det mest oväntade i regeringens proposition nr 50 är att ordet löntagarfonder över huvud taget inte förekommer i lagförslagen. Ändå envisas regeringen med att tala om regeringens proposition 1983/84:50 om löntagarfonder. Titeln på omslaget till propositionen är också Löntagarfonder. Men detta är en missvisande beteckning. Det är ingenting mindre än falsk varuupplysning. Det må vara hänt att regeringen kan urskulda sig med att den som omslagsfärg valt falskhetens färg — den gula. Här är ändå, enligt min uppfattning, fråga om snudd på bedrägligt förfarande. Nu kan man tyvärr inte anmäla regeringen för konsumentombudsmannen och dra målet inför marknadsdomstolen, då bedrägligt förfarande utövat av politiker i politisk verksamhet är undantaget lagen. Följaktligen fortsätter finansministern sin vilseledande konsumentupplysning och uppträder i helfigur i helsidesannonser i pressen och förklarar med stora bokstäver: ”Löntagarfonder: Ett svenskt sätt att lösa svenska problem.” Så ser annonsen ut, som jag anser missvisande. Ack ja, herr talman! Blott Sverige svenska krusbär har! Efter drygt tio års diskussion om löntagarfonder och omfattande utredningsarbete och ännu mera omfattande kritiska skrifter blir det således inga löntagarfonder. Det blir i stället fem löntagarstyrelser, som i propositionen missvisande kallas för löntagarfondsstyrelser. Som lagrådet påpekar i sitt remissyttrande skulle det kunna hävdas att benämningen löntagarfondsstyrelser är oegentlig, eftersom det inte finns några särskilda löntagarfonder. I stället föreslås fondstyrelser som får förvalta — observera, ärade kammarledamöter: förvalta — och inte äga medel från allmänna pensionsfonden. Nu gör lagrådet ett heroiskt försök i den högre advokatyrskolan, som dock inte på något sätt väcker min beundran — snarare mitt medlidande — att klara regeringen ur detta språkliga dilemma. Lagrådet säger sålunda att avsikten ”torde —-—— ha varit att genom benämningen markera att de fem nya fondstyrelserna har en sammansättning som domineras av personer som företräder löntagarintressen. Ordet löntagarfondstyrelse är då sammansatt avleden ”löntagar” och ”fondstyrelse”.” Lagrådet förutsätter sålunda att ordet skall förstås på detta sätt och har av den anledningen ”intet att erinra mot den föreslagna benämningen”. Men, herr talman, eftersom regeringen envisas med att i sin kommenterande text helt oegentligt, fast samtidigt säkerligen helt avsiktligt, tala om löntagarfonder — förmodligen för att lägga ut dimridåer för LO-folket — kan lagrådets skruvade tolkning knappast vara riktig. Regeringen avdelar uppenbarligen ordet löntagarfondsstyrelser på följande sätt: löntagarfondstyrelser och inte löntagar-fondstyrelse. Eftersom det inte inrättas några löntagarfonder, trots socialdemokraternas budskap i jättestora annonser i dagspress och kvällspress, är den rätta benämningen ”löntagarstyrelser”. Allmänna pensionsfonden är ju ägare till samtliga aktier som fjärde fondstyrelsen och de fem löntagarstyrelserna får förvalta.

De ökade medlen till allmänna pensionsfonden tas in dels och huvudsakligen genom en särskild, real vinstbeskattning av företagen, dels genom en särskild del av tilläggspensionsavgiften, vilken också är att betrakta som en skatt. Det intressanta är att båda dessa skatter är specialdestinerade, trots att riksdagen på förslag av finansutskottet så sent som vid 1979/80 års riksmöte uttalade att ny specialdestination inte bör införas. Varje specialdestination betyder i realiteten att statsmakten delegerar en del av sin beskattningsrätt, låt vara en mycket liten del. De fem löntagarstyrelserna har sålunda tillerkänts beskattningsrätt till en femtedel av företagens vinster. Löntagarstyrelsernas privilegium blir därigenom förledande likt en förläning i forna tiders feodalsamhälle. Där delegerade som bekant fursten en del av beskattningsrätten till vasallerna mot att dessa åtog sig vissa försvarsuppgifter. Den härskande klassen i dagens svenska samhälle är alla LO och TCO-anslutna. De härskande löntagarorganisationerna skall följaktligen få utse majoriteten av ledamöterna i löntagarstyrelserna. För egen del kan socialdemokraterna säkert räkna med fortsatt pekuniärt stöd från LO och facket och även ett försvar för sin förmenta förträfflighet. Tjänster och gentjänster varar längst, som talesättet lyder. Herr talman! Därmed kommer man in på frågan om huruvida förslaget till löntagarstyrelser är förenligt med Sveriges internationella åtaganden så som de formulerats i den konvention Sverige biträtt genom ratificering av tilläggsprotokollet den 20 mars 1952 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Enligt protokollets artikel 1 skall envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom lämnas okränkt och ingen berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Lagrådet anser att förslaget inte strider mot våra internationella åtaganden i och med att medlen tillfaller den allmänna pensionsfonden och förvaltas av offentligrättsligt reglerande organ. Lagrådet säger: ”Det förhållandet att lagförslagen har även andra syften såsom att stärka löntagarinflytandet i näringslivet synes inte böra leda till en annan bedömning.” Men, herr talman, här argumenterar lagrådet förvånansvärt nog en aning lättvindigt. Det lagrådet kallar ”även andra syften” är ju det primära syftet med förslaget! På s. 35 i propositionen skriver statsrådet Feldt att åtgärder bör ”vidtas som motverkar att vinstuppgången medför en ytterligare koncentration av makt och ägande i näringslivet. I stället är uppgiften att sprida makten och ägandet, så att fler görs delaktiga i förmögenhetstillväxten. —- —-- Detta är den avgörande och grundläggande motiveringen till att regeringen lägger fram förslaget om löntagarfonder.” Eftersom huvudsyftet med förslaget sålunda är att sprida makten till vissa grupper i samhället, nämligen till löntagarna i vissa organisationer, kan man inte gärna göra gällande att detta ligger i det allmännas intresse. Här är det tvärtom fråga om att en speciell beskattningsrätt delegeras till vissa grupper i samhället för att utöka dessa utvalda gruppers makt. Regeringens förslag måste därför, så vitt jag kan se, komma i strid med Sveriges internationella åtaganden enligt nyss nämnda konvention. Från allmänekonomisk synpunkt är regeringens förslag också mycket egendomligt. Den regionala uppdelningen av inköpsrätten till aktier på fem s.k. fondstyrelser är omotiverad ur alla synpunkter utom lokalpatriotiska. I stället för fem nya, regionalt fördelade kanslier för inköp av aktier och mindre icke börsnoterade företag m.m., är det enklast att utöka fjärde AP-fondstyrelsens inköpsrätt. Denna styrelse disponerar i dag tillgångar för i runt tal 6 miljarder kronor och besitter god sakkunskap. Med hänsyn till att Sverige inte har något överflöd på aktiemarknadsexperter — tvärtom — ter sig införandet av fem nya styrelser för inköp av aktier i vårt lilla land föga rationellt. Vi har ju inte ens lyckats få ihop en kompetent styrelse i en icke okänd statlig affärsbank! Ett huvudargument för löntagarfonder har varit att företagen behöver riskkapital. Men kan någon i denna kammare förklara hur företagen får nytt eller mer riskkapital från pengar som först har tagits huvudsakligen från företagen? Effekten måste tvärtom bli den motsatta. Huvuddelen av de medel som de fem löntagarstyrelserna får disponera skall ju gå åt till att på börsen köpa emitterade aktier. Blott vid nyemissioner och vid s.k. riktade emissioner tillförs företagen nytt riskkapital. Högst en fjärdedel av de pengar som medelst den extra vinstbeskattningen och den höjda tilläggspensionsavgiften tillförs löntagarstyrelserna torde kunna användas för nyemissioner, vare sig de är riktade eller ej. En utomordentligt intressant paragraf i förslaget till Lag med reglemente för allmänna pensionsfonden, herr talman, är nr 39, enligt vilken en fondstyrelse över huvud taget inte behöver köpa några aktier. Paragrafen lyder nämligen: ”Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte får fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat och företagscertifikat.” Om en löntagarstyrelse väntar en nedgång på börsen de närmaste åren, får den följaktligen placera samtliga erhållna medel på t.ex. bankräkning eller i statsskuldväxlar. Efter de första två åren kan således blott hälften av det i debatten vanligtvis angivna beloppet, dvs. blott två av fyra miljarder, ha placerats i aktier, vilket vore minst sagt sensationellt. Detta underlättar naturligtvis en avveckling av löntagarstyrelserna om de borgerliga partierna vinner valet 1985. Granskar man närmare de fem huvudargument som har anförts för införande av löntagarfonder, faller de ett efter ett. I den av socialdemokratiska partistyrelsen och LO gemensamt utarbetade rapporten till den socialdemokratiska partikongressen år 1981 — Arbetarrörelsen och löntagarfonderna — sägs som punkt 3 att fonderna genom medägande skall stärka löntagarinflytandet. Som jag inledningsvis framhöll, herr talman, inrättas inga löntagarfonder. Följaktligen infrias inte heller något s.k. medägande. Det enda argument som bevarat sin styrka hela tiden är att löntagarfondfrågan gäller makten över Sveriges näringsliv! Här kommer f. ö. kritiken också från vänster, där vpk efterlyser ett fondsystem som kan sättas in i en strategi syftande till en socialistisk samhällsomvandling. I motion 223 sägs denna strategi bl.a. innebära att fondernas medel skall utnyttjas för att motverka transnationalisering och industriutflyttning. Herr talman! Talet om transnationalisering har förmodligen framförts av någon tidigare transvestit inom vpk som av Högsta Sovjet bjudits på transport med Transsibiriska järnvägen och därvid drabbats av någon transsubstantiation och till hela sin läggning plötsligt blivit transnationell i stället för transsexuell! Slutligen: Olof Palme, som gärna placerar andra i bur sitter nu själv som fondernas fånge i den bur LO krävt att så småningom alla ledande svenska företagare skall placeras i. Hur kan någon tro att detta kommer att stärka marknadsekonomin eller förmänskliga marknadsekonomin, som finansministern formulerar sig i sina mera känslosamma stunder? Herr talman! Eftersom regeringens förslag om fondstyrelser tvärtom får rakt motsatta effekter på marknadsekonomin, yrkar jag avslag på regeringens proposition nr 50 och bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 som är fogade till finansutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! I en tid då partierna i riksdagen borde gå samman i kampen mot arbetslöshet och budgetunderskott och, inom parentes sagt, komma i kapp opinionen hos större delen av svenska folket, väljer alltså socialdemokraterna konfrontationens väg. Man lägger fram det utmanande förslaget om kollektiva löntagarfonder. Förutom att vi nu hela dagen har debatterat förslaget i sak har det från flera håll påpekats just det sterila i socialdemokraternas attityd, och jag vill instämma i att det var nästan lika olycksbådande för framtiden som själva förslaget. Socialdemokraterna har visat nästan övertydlig nonchalans mot samförståndet som vapen i försvaret för landets ekonomi. Löntagarfonderna har förklarats många gånger under dagen, och jag skall inte ta upp tiden med att upprepa konstruktionens alla delar. Låt mig bara göra några små reflexioner. Löntagarfondernas konserverande och koncentrerande verkan hotar både att allvarligt rubba de mindre företagens möjligheter att konkurrera och försvårar nyetablering av småföretag. Den enda garantin för att småföretagen skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor är att marknaden är fri. Redan i dag finns det ett antal offentliga konkurrenshinder som försvårar småföretagens villkor, vilket vi i centern ofta har påpekat. Med den inställning till fri företagsamhet som ibland har visats av stora delar av den fackliga rörelsen, som ju får det största inflytandet i fonderna, finns det all anledning att tro att kollektiva löntagarfonder kommer att förstärka dessa konkurrenshinder. vinstdelningsgruppens förslag, som uttryckligen ligger till grund för löntagarfondspropositionen, beräknas antalet företag som berörs av vinstdelningsskatten till 3 0004 000. Därav är drygt 1 000 företag med färre än 20 anställda. Vinstdelningsgruppens beräkningar baseras emellertid på 1980 års vinstnivå. Denna ligger på mindre än hälften av vad som av konjunkturinstitutet beräknas gälla för 1983 och 1984. Det innebär i sin tur att antalet företag som i dag kommer över spärrgränsen blir mångdubbelt större än vad man hade beräknat i underlaget. Ett av de grundläggande argumenten mot vinstdelningsskatten är att den drar undan medel från de vinstgivande företagen, medel som borde få användas och normalt skulle få användas för investeringar i företag och som skulle få en mycket stor betydelse för jobben. Detta får konsekvenser för orter, län och kanske också för hela regioner. Produktiva resurser dras undan och återkommer knappast i form av placeringar från löntagarfondsstyrelsernas sida. Resultatet blir en centralisering av företag och resurser med starkt negativa effekter på regionalpolitiken. I Örebro län finns ett antal företag — enligt en beräkning mellan fem och tio stycken — som är stora nog för att vara intressanta som placeringsobjekt. Mot detta skall ställas det tjugotal — enligt vad jag sade tidigare om de bristfälliga beräkningarna blir det troligen flera — som drabbas av denna extraskatt, som drar bort investeringsviljan och viljan att expandera. Lägg sedan till att länet f. n. har ca 6 000 småföretagare eller, om man väljer en mer avgränsad krets, ungefär 2 000 tillverkande företag, som utan att ha en chans att få någon ”bonus” på insatsen ändå får vara med och betala. Jag kan referera ur en sammanställning av fondkonsekvenserna, baserad på 1982 års siffror: Enbart ATP-avgifterna till fonderna uppgår i Örebro län till drygt 14,8 milj.kr. från offentliga arbetsgivare och till 31,4 från ”övriga”, där egenföretagare inkluderas. Det blir inalles 46,2 miljoner. Minskade skatteintäkter för länets kommuner beräknas till ca 14 miljoner. Tillsammantaget visar dessa siffror att det kommer att rinna en strid ekonomisk ström ur länet och att återflödet knappt blir en liten rännil. Det nytänkande och den småföretagaranda som landet så väl behöver borde få utvecklas med positivt stöd från statsmakterna i stället för denna omvända Robin Hood-modell, som utarmar i stället för förstärker de egna ansträngningarna. Detta är en modell för regionalpolitik som centern aldrig kan ställa upp på, men som kommer att gälla för stora delar av landet, med undantag av några få orter, om riksdagen röstar igenom det förslag som ligger. Herr talman! Många av dem som deltog i demonstrationen den 4 oktober var småföretagare och anställda som sällan ses i protestaktioner eller demonstrationståg. De ansåg, och anser, utifrån sin erfarenhet att detta förslag är negativt för Sveriges framtid. Det är deras röst jag har velat förmedla här. Det gör jag bäst, herr talman, genom att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6, som är fogade till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Vid årets upplaga av den s.k. stora skattedagen, som anordnas av Stockholms handelskammare, var Kjell-Olof Feldt en av talarna. Han medgav då att bolagsbeskattningen i vårt land är för komplicerad. Vi har krånglat till den i onödan, men nu skall den förenklas, sade han. Han sade också att det nu behövs lugn och ro på skatteområdet. Däremot sade sig Kjell-Olof Feldt hoppas på en stor debatt om skattepolitiken. En konstruktiv diskussion behövs för att reparera skavankerna i nuvarande skattesystem, och jag hoppas på näringslivets medverkan i en sådan debatt, sade han. ”Skavankerna i nuvarande skattesystem” — nej, det är inte skavanker det är fråga om, utan i den proposition som nu behandlas är det fråga om en medveten skärpning och en avsevärd tillkrångling av en redan hög och komplicerad bolagsbeskattning. Förslaget om vinstdelningsskatt karakteriseras av brist på överskådlighet och avsaknad av konsekvensanalys. Förslagets utformning skapar stor osäkerhet för framtiden i vad gäller utfallet, en osäkerhet som negativt kan påverka företagens långsiktiga planering och som därför är mycket olämplig på bolagsskattens område. Vi vet att det upplevs som komplicerat, krångligt och avskräckande inte minst bland mindre och medelstora företag. Skatteutskottet har, som Hugo Hegeland nyss påpekade, tidigare uttalat sig om specialdestinerade skatter. I själva verket har utskottet under lång tid varit enigt om att ta avstånd från specialdestinerade skatter. Även Anders Björck berörde specialdestinationen, i detta fall närmast ur konstitutionell synvinkel. Han ifrågasatte ändamålet med specialdestinationen. Utskottsmajoriteten har inte med ett ord berört detta. Därav kan man kanske dra den slutsatsen att ändamålet helgar medlen. Skatteutskottet har förut också varit enigt om att det är angeläget att man på olika sätt underlättar företagandets villkor. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att man i detta fall har levt upp till den målsättningen. Anna Lindh talade tidigare i dag såsom företrädare för majoritetsgruppen i skatteutskottet. Hon påstod att man har eftersträvat enkelhet vid framläggandet av detta förslag. Jag vet inte om hon tänkte på att man inför ett fribelopp, som begränsar det antal företag som berörs av vinstdelningsskatten. I det avseendet kan man säga att en förenkling har skett. Men f. ö. är det ett mycket komplicerat förslag. Utskottsmajoriteten skriver också i sitt betänkande att kritik i vissa avseenden kan riktas mot vinstdelningsskatten. Utskottet vill inte bestrida vare sig att vinstdelningsskatten kommer att leda till mera arbete för såväl myndigheter som ett inte obetydligt antal företag eller att bestämmelserna kommer att föranleda tillämpningssvårigheter, i vart fall i inledningsskedet. Detta är en brasklapp, som i högsta grad är motiverad. Vad är det då som gör förslaget så komplicerat? Jo, att man blandar den traditionella nominella företagsbeskattningen med den nya reala principen. Man skall räkna ut en skattebas för vinstdelningsskatten, som är ett kalkylbegrepp, vilket man måste ha i stort sett revisorskunskaper för att kunna förstå och tillämpa. Skattebasen kan beräknas först när verksamhetsåret har avslutats, inflationen har kunnat fastställas och årets redovisning blivit klar så att den vanliga bolagsskatten kunnat räknas fram. Detta inverkar också på möjligheterna att kunna värdera företagen, vilket kan vara nog så viktigt i lånesammanhang och vid strukturförändringar. Det är alltså en utomordentligt komplicerad modell som man föreslår. Skatten skall fastställas i tre olika steg. Först skall man räkna fram det nominella resultatet och sedan räkna om detta till ett realt resultat. För att kunna göra detta måste man göra ett mot årets inflation svarande avdrag på bl.a. lager, byggnader, inventarier och monetära tillgångar samt ett tillägg för årets inflationseffekter på ingående skulder. Detta innebär ett inte så litet merarbete både för de berörda företagen och för taxeringsmyndigheterna. Det strider därmed mot regeringens egna uttalanden om önskvärdheten av att bestämmelser och administrativa rutiner på bl.a. skatteområdet inte utvecklas i en från kontrollsynpunkt komplicerande riktning. Anna Lindh sade i sitt anförande också ett par andra saker som jag vill beröra. Hon påstod att moderata samlingspartiet motsätter sig att löntagarna får del av förmögenhetsökningen. Det är en total missuppfattning. Om hon hade lyssnat på vår partiledare, Ulf Adelsohn, hade hon fått fullt klart för sig Nr 54 att vi tvärtom arbetar för en förmögenhetsspridning för att löntagarna och Tisdagen den alla andra medborgare skall få del av förmögenhetsökningen. Men 20 december 1983 skillnaden är att vi med löntagare avser de enskilda människorna, medan socialdemokraterna tycks avse kollektivet. Anna Lindh påstod också att aktiesparfonder inte innebär någon delaktighet i förmögenhetstillväxten. Jo, det gör de visst det. Med den stegring av aktiernas värde på börsen som hon gav siffror på i sitt anförande har naturligtvis fondandelarna också vuxit i värde och därmed andelsägarna fått delaktighet i förmögenhetstillväxten. Det finns så mycket negativa effekter som man kunde tala om när det gäller förslaget till fackföreningsfonder. Den progressiva beskattningen kommer att försämra företagens likviditet, minska deras investeringsvilja och ha negativ inverkan på deras konkurrensförmåga. Vinstdelningsskatten är inte heller konkurrensneutral. En ökad beskattning av vinster utan motsvarande delning av förlusterna minskar drivkrafterna för teknologiskt avancerad produktion och minskar därmed även möjligheterna till den teknologiska förnyelse som krävs av svenskt näringsliv. Ca 50 90 av det som kallas vinstdelningsavgift skall finansieras med medel som annars skulle ha erlagts som bolagsskatt, varigenom statens och kommunernas skatteunderlag påverkas negativt. Allt det här ligger närmast under finansutskottets och näringsutskottets bevakningsområde, så jag skall inte gå närmare in på det. Jag vill sluta, herr talman, med en liten allmän fundering. När vi den 4 oktober hade den stora demonstrationen mot fonder, framförde flera av de socialdemokratiska ledamöterna kritik mot att demonstrationen ägde rum samma dag som riksmötet öppnades. Jag fattar det som ett uttryck för att socialdemokraterna kraftigt har underskattat fondmotståndets omfattning, styrka och engagemang och att socialdemokraterna här i huset var överrumplade och anförde ett argument som för mig närmast framstår som löjligt. Vi har här nu i samband med pågående debatt sett och hört uttryck för en likartad tendens. I går kväll, när vi fick höra hur många som anmält sig till debatten, sade min vördade bänkkamrat Karl-Gustaf Mathsson: Det här är inte riktigt klokt — hur kan ni göra så? Jag fick ett intryck av att han menade att den här frågan redan är avgjord, och varför skall man då förlänga debatten i onödan? Men vi har alla våra uppdragsgivare, våra väljare. Många har också andra anknytningar, t.ex. till tjänstemannarörelsen eller någon företagarorganisation. Våra uppdragsgivare väntar sig av oss att vi när det gäller den för vårt lands framtid så viktiga fråga som nu debatteras står upp i kammarens talarstol och talar om att vi ogillar förslaget till fackföreningsfonder och inte vill se det genomfört. Hänsyn till andra ledamöters bekvämlighet och eventuella önskan om att snart få påbörja julferier väger lätt mot vår skyldighet att tillmötesgå våra uppdragsgivare på den här punkten. Herr talman! Jag har inget ytterligare yrkande utöver dem som tidigare anförts av andra moderata talare.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt av helt speciella skäl. Mitt anförande gäller inte vinstdelningsskatten, ATP-avgiften eller någon annan detalj i förslaget, utan jag vill ta upp det sätt som löntagarmotståndarna har bedrivit kampanjen på under många år. Jag kan för det första inte föstå den oresonliga attityden från speciellt centerpartiet. Ända sedan Thorbjörn Fälldins Ystadstal 1976 har detta parti drivit en konstlad kampanj i denna fråga, helt i högerkrafternas anda. Öststatssocialism, öststatssystem, systemförändring enligt öststatsmodell osv. har nämnts. Att moderaterna och även nu folkpartiet gör dessa jämförelser är mera förståeligt, om än inte acceptabelt, men att centern gör det förvånar mig. Det finns krafter inom centerpartiet som inte mår bra när de hamnar i högerfållan och får måla upp rysskräcken enligt gamla högermanér från 1920-1930-talet. Nej, det finns ju några som har vågat visa sitt förnuft.

Givetvis står hon ännu bakom sina ord när detta reviderade regeringsförslag diskuteras. Nej, Thorbjörn Fälldin — och andra centerpartister — ta tillbaka jämförelsen meds.k. öststatssocialism. Det finns många som väntar att ni skall göra det. Att jag är så angelägen att framföra detta vid denna sena timme beror på att när jag en gång anslöt mig till Sveriges socialdemokratiska arbetareparti visste jag att detta parti alltid kommer att kämpa emot alla slags diktaturyttringar, varifrån de än kommer. Jag har tre gånger i min barndom fått fly undan för främmande makters arméer och är alltså den rätta personen att slå fast att speciellt den svenska socialdemokratin är den bästa garantin mot alla ytterlighetstendenser inom och utanför landets gränser. Jag anser att även den politiska taktiken får ha sina gränser. Löntagarfondsförslaget har utnyttjats på det mest hänsynslösa sätt av Arbetsgivareföreningen och andra högerkrafter i Sverige. Det s.k. fria näringslivet uppträder inte precis som någon garanti för samhällets utveckling. Det är på tiden att t.ex. moderata samlingspartiet ser noga på sin närmaste omgivning. Det är på tiden att stoppa ytterlighetstendenser. Gör man inte det, kan initiativet glida ur händerna på dagens moderata ledare, och resultatet kan bli något som jag inte tror moderaterna välkomnar. Herr talman! Jag yrkar bifall till regeringens förslag till löntagarfonder.